Herr talman! Det är med tillfredsställelse som även jag konstaterar att vi i jordbruksutskottet har enats om att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna vad utskottet har anfört om behovet av forskning och snara åtgärder i syfte att förbättra miljön i Östersjön, norra Skagerrak och Idefjorden. Det innebär enligt min mening ett bifall till de motioner som har avlämnats med förslag om snara åtgärder för förbättringar av havsmiljön. Det finns många motioner i denna fråga. En del innehåller flera förslag till åtgärder och förbättringar, en del färre. Men alla har det gemensamt att motionärerna inser den stora fara som ligger i att våra vatten förstörs. Det visar att det ligger i allas intresse att stoppa utsläpp och föroreningar och återställa haven och vattnen runt våra kuster till vad de var om man går tillbaka 20-30 år. Jag tror att vi måste gå så långt tillbaka, ty det är nog ett tjugotal år sedan uttern försvann i skärgården hemma i Bohuslän. Art efter art har sedan försvunnit. Alla krabbor dog plötsligt på insidan av Kosterfjorden för 5-6 år sedan. För något år sedan försvann torsk och rödspätta. Musselodling förordades för att skaffa sysselsättning i Bohusläns skärgård, men några musslor har knappast kunnat skördas på två år. Musslorna har varit förgiftade. Orsakerna är säkert flera, men utan tvivel är utsläppen från vårt grannland Norge en anledning till vad som närmast kan betraktas som en katastrof för norra Bohuslän. Därför är det angeläget att vi kommer till rätta med problemen inom detta område och får till stånd en uppgörelse med Norge om att stoppa utsläppen från massafabrikerna i Halden, industriområdet i Östfold och Glomma. Det hjälper föga att vi har byggt reningsverk för utsläppen i våra kommuner när tillförseln från andra länder bara ökar. Det är ofattbart att detta har kunnat få fortsätta år efter år. Problemet är inte bara svenskt, utan det borde ligga lika mycket i norskt intresse att få rena vatten. En stor del, kanske hälften, av båtturisterna i 21 Prot. 1985/86:140 norra Bohuslän är norrmän, så det måste föreligga krav även från det hållet. Självfallet är vattenmiljön ännu sämre i den norska skärgården. Östfolds naturvärn har gjort en undersökning bland fiskare och konstaterar att det har skett en konstant nedgång av fångstvolymerna. Fiskarna får använda fler och fler redskap för att få ihop fångster som kan ge dem ett uppehälle. Ett annat problem är att redskapen slammar och gror igen. Den tendensen ökar från år till år. Torskfiskarna i Norge får nu gå så långt för att fånga torsken att driftskostnaderna tar förtjänsten. En norsk fiskare med fångstplatser utanför Hvaler uppger för 1978 en fångst på 21 ton, med 30 garn. 1984 var fångsten 13 ton, trots att han då använde 100 garn. Om fem år kommer det inte att finnas några fiskare kvar att göra undersökningar om, konstaterar Pål Bugge, en av dem som ledde undersökningen. Låt mig återge vad föreståndaren för Tjärnölaboratoriet, Lars Afzelius, säger: Man kan på goda grunder anta att den uppkomna situationen är en övergödningseffekt, som bl.a. orsakas av en kraftig tillströmning av närsalter från Glomma. De regelbundet uppträdande planktonblomningarna under juni, som under senare år haft en längre utsträckning i tid, stärker dessa antaganden. Plankton blommar normalt på våren. I detta område blir det en blomning därutöver. Det är oroväckande förändringar som skett i Kostervattnen, tycker Afzelius. Döda bottnar och igenväxta grunda vikar, som varit värdefulla som uppväxtplatser för många fiskarter, får följder för fisket. Det är brunoch rödalger som breder ut sig på tidigare vegetationsfria sandoch lerbottnar i vikarna och över ålgräset. På de döda områdena kring Koster har fiskarter mer eller mindre försvunnit. På sandbottnarna norr om Nordkoster bedrevs tidigare lönande fiske efter plattfisk och ett populärt sportfiske efter slätrocka. Fisket har här så gott som upphört. Sandbottnarna är i större utsträckning än tidigare uppblandade med lösa sediment och täcks fläckvis av ruttnande alger, vilket leder till syrebrist och svavelvätebildning. Detta talar för sig självt, och ytterligare kommentarer är överflödiga. Självklart är det flera faktorer som i någon grad påverkar vattenmiljön i Skagerrak. Oljesöl i Nordsjön och utsläpp från Nordsjökusten förs in mot den svenska kusten med Jutska strömmen, som kommer in längs Danmarks nordkust mot svenska västkusten. Men den soppan är utan tvivel mer uppblandad med vatten än den som Glomma och Idefjorden serverar. Det är angeläget att oljesöl och utsläpp minskar, och de tre kommissioner som arbetar inom särskilda sektorer har alla en viktig uppgift att fylla. Här finns mycket att uträtta. Jag kan inte avgöra om effektiviteten blir större genom bildande av en Nordsjökommission, vilket torde innebära en sammanslagning av de tre som nu finns. Helt klart skulle ett samarbete vara till gagn, men jag har inget yrkande i det fallet. Östersjöns situation är inte bättre än Västerhavets utan mera akut. Det framgår inte minst av sälens tillstånd inom vissa områden, enligt den redogörelse som lämnats i utskottet. På västkusten ökar stammen och är inom vissa områden en plåga för kustoch skärgårdsfiske. Sådant inträffar ibland när en stam blir talrik. På den Östersjökonferens som hölls i Karlskrona den 21-23 april, som jag deltog i, framgick med önskvärd tydlighet att åtgärder måste vidtas snabbt om Östersjön skall finnas kvar som ett levande hav. Här finns dock Helsingforskommissionen, som måste forcera sitt arbete. En sak slog mig på konferensen: Såvitt jag kunde förstå var inte övergödningen det stora problemet — det torde rent av till en del haft positiv effekt åtminstone under en tid. När man ser att Sverige släppt ut 77 000 ton närsalter på sin långa kuststräcka medan Sovjet och Polen släppte ut över 300 000 ton, och man samtidigt vet att dessa båda nationer har de fiskrikaste vattnen, blir man litet fundersam. Är det andra utsläpp, dvs. av gifter, som håller fisken borta från vår kust? Det är inte otroligt, och det behövs en ökad forskning, vilket utskottet föreslår att regeringen skall ges till känna. Låt mig slutligen, herr talman, ytterligare en gång understryka nödvändigheten av snabba åtgärder. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Betänkandet om vattenvård grundar sig på elva motioner, i vilka tas upp vården av vattnet i Östersjön och Västerhavet. Motionerna utmynnar, som sagts tidigare i debatten, i ett enhälligt betänkande med yrkande om ett tillkännagivande om behovet av forskning och snabba åtgärder för att förbättra miljön i Östersjön och Västerhavet. Fem av motionerna har väckts av ledamöter från folkpartiet. Kenth Skårvik och Leif Olsson begär att Sverige skall utarbeta ett åtgärdspaket tillsammans med Norge för att förbättra vattenkvaliteten speciellt i norra Bohuslän. Lennart Alsén och Ingrid Hasselström Nyvall från Blekinge och Kalmar län begär att åtgärder skall vidtas mot giftspridning och övergödning i Östersjön. Kjell-Arne Welin och Siw Persson från Skåne föreslår att det internationella samarbetet i Nordsjön skall förbättras. Erling Bager från Göteborg och jag själv tillsammans med Per Arne Aglert tar upp frågor som hör samman med nedskräpning från fartyg och dumpning av giftiga kemikalier. Tillståndet för våra hav är oroväckande. Som ett klart bevis på föroreningarna framgår tillståndet för sälarna i Östersjön. De finns ytterst i näringskedjan och lider nu svårt till följd av miljöskador. Jag har i debatt med miljöministern påtalat det otillräckliga i de resurser som ställs till förfogande för faunavård. Det viktigaste är dock naturligtvis att föroreningarna så långt som möjligt stoppas vid källan, att vi slutar att använda skadliga ämnen som PCB, att vi får bättre rening och kraftfullare internationella överenskommelser. Det är tillfredsställande att utskottet i betänkandet understryker allt detta. Att engagemanget och känslan för de här frågorna är stort understryks ytterligare av att så många talare har anmält sig till denna debatt trots att det inte finns några reservationer till betänkandet. Med riksdagens ställningstagande som grund bör regeringen ta nya krafttag, exempelvis för att bilda en Nordsjökommission liknande den som finns för Östersjön. Dessutom är det angeläget att de Östersjöstater som har ett slutet samhällssystem påverkas så att de öppet redovisar sina utsläpp och vidtar förbättringar. Med anledning av de motioner där nedskräpning från fartyg tas upp hänvisar utskottet till gällande lagstiftning. Jag vill understryka att det är angeläget att informationen om gällande regler når fram och att kommunerna får möjligheter att ta hand om vattnet från rengöring av tankbehållare. Kenth Skårvik kommer senare i debatten att understryka behovet av insatser för Västerhavet och Lennart Alsén motsvarande för Östersjön, varför jag avstår från att ytterligare kommentera betänkandet. I övrigt, herr talman, vill jag uttrycka tillfredsställelse över att också representanterna för regeringspartiet har ställt sig bakom betänkandet och en stor del av de yrkanden som finns i motionerna. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Sverige är rikt på vattendrag och sjöar. Sveriges kust är 700 mil lång, och vid randen av havet bor majoriteten av vårt folk. Dit far också ytterligare många människor för att bada eller åka båt eller bara för att koppla av. Ur havet och sjöarna hämtar vi en del av vår föda; för några utgör vattnen förutsättningen för deras inkomstkälla. Men havet och många sjöar mår dåligt. De svenska havsområdena är samtliga omgivna av starkt industrialiserade länder som släpper ut en mängd föroreningar i vattnet. Världshaven har en avgörande betydelse för människans miljö, klimat, försörjning och hälsa. Kraftiga föroreningar har medverkat till att livet i haven är allvarligt hotat, och flera djurarter är direkt utrotningshotade. Detta gäller också de vatten som omger Sverige, såväl Östersjön som Västerhavet. Utsläpp av tungmetaller och olika slags miljögifter, t.ex. DDT och PCB, utgör stora problem i havsmiljön. Dessa ämnen lagras i näringskedjorna på ett sådant sätt att djur hotas av utrotning och fiskprodukter kan bli hälsofarliga. Kvicksilverutsläpp är ett kvarstående stort problem. De tre sälarterna och uttern, dvs. de fyra däggdjursarter i Sverige som är beroende av fisk som föda, hotas av utrotning till följd av miljögifterna. Det finns också problem med övergödning av havsvattnen till följd av utsläpp av kväve från industrier, kommunala avlopp, kväveläckage från jordoch skogsbruksmark. Nedfall av luftburna kväveföreningar som härrör från förbränning av fossila ämnen och från bilismen ökar belastningen både genom läckage från marken och som direkt nedfall i havet. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl aktualiserar även förhållandet att havsmiljön hotas av radioaktiva föroreningar. Ökad radioaktivitet är även en följd av utsläpp från upparbetningsanläggningar, dumpning av radioaktivt avfall, avfallslagring i havsbotten och transporter av radioaktiva ämnen sjöledes. Fisk som fångats vid den den svenska kusten har visat sig innehålla plutonium som tillförts vårt hav genom utsläpp från anläggningen för upparbetning av kärnkraftsavfall i Windscale i Storbritannien. Det är nu angeläget att effektivaste möjliga teknik används för rening av utsläpp från industrier och kommunala reningsverk. I takt med den tekniska utvecklingen måste miljökraven skärpas. Vi bör helt avstå från produktions Prot. 1985/86:140 processer som bidrar till att vissa mycket giftiga ämnen bildas. Detta gäller 14 maj 1986 exempelvis plutonium, kärnkraftsavfall, DDT och PCB. Det ligger i jordbrukets eget intresse att hindra att jordbruket bidrar till övergödning. Om kväve läcker från marken till vattendragen rinner bondens pengar nerisjön. Djurfabriker ställer till särskilt stora problem. Familjejordbruk och deltidsjordbruk är en miljövänligare form av jordbruk. Markurlakning beroende på surt nedfall eller kväverikt nedfall skall naturligtvis inte läggas jordbruket till last. Kväveutsläppen vid kommunala reningsverk är stora, och de tekniska möjligheterna att reducera kväveutsläppen är dåligt utnyttjade vid flertalet reningsverk i Sverige. Vi måste sträva efter att minska dessa utsläpp både vid de kommunala anläggningarna och vid industrianläggningarna. Ett enigt utskott föreslår nu att riksdagen ger regeringen till känna vad man anfört om behovet av snabba insatser för en bättre havsmiljö. Det är glädjande med den stora samstämmighet som rått i utskottet i den här frågan.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
Herr talman! Jag tycker som de föregående talarna att jordbruksutskottet har levererat ett bra betänkande. Man har gjort ett bra jobb med våra motioner. Vi socialdemokrater i Bohuslän har en motion om vattenförhållandena i Skagerrak och Kattegatt, dvs. situationen för kustvattnen i norra Bohuslän. Jordbruksutskottet har i detta betänkande dokumenterat att man förstått allvaret i situationen så som vi har beskrivit den i våra motioner. Jag tänker inte försöka återge den beskrivningen, det är sagt mycket nog om det. Jordbruksutskottet redovisar också i betänkandet den inställning som dåvarande miljöministern Ingvar Carlsson gav uttryck åt i den allmänpolitis || ka debatten. Det är ett kort och bra avsnitt ur hans miljötal. Utskottet hänvisar även till det interpellationssvar som han lämnade i kammaren den 28 januari. Jag vill liksom övriga talare här uttrycka en tillfredsställelse över att utskottet är enigt. Jordbruksutskottets ordförande använde uttrycket ”glädjande enighet”. Därför är det beklagligt att Elving Andersson försöker göra partipolitik av denna fråga. Han sade att inga initiativ har tagits från den socialdemokratiska regeringens sida. Han åberopade att Olof Palme och Gro Harlem Brundtland hade varit ute och åkt på Idefjorden i valrörelsen och ville ha det till att socialdemokraterna har svikit sina vallöften. Det är naturligtvis inte på det sättet. Den dåvarande norska regeringen behövde inga framställningar från den socialdemokratiska regeringen i Sverige om vattenproblemen i Idefjorden och i Glommas utsläpp. Det finns sedan 1974 en nordisk miljökonvention — tillkommen på socialdemokratiskt initiativ för övrigt — och om Grethe Lundblad tillåter, vill jag nämna att hon var en av förslagsställarna och påskyndarna till denna miljökonvention. Det 15 Prot. 1985/86:140 gällde för den dåvarande norska regeringen, och det gäller för den nuvarande, att försöka leva upp till konventionens bestämmelser. När Gro Harlem Brundtland och Olof Palme uppvaktades av miljögrupper i Strömstad, konstaterade båda — framför allt Gro Harlem Brundtland — att det i huvudsak gäller norska utsläpp i Idefjorden och i Glomma. Det är främst dessa som åstadkommer föroreningarna, och därför är det den norska regeringen som måste lösa problemen. Elving Andersson var litet vårdslös när han gav sig in och försökte göra partipolitik av detta. Han redovisade att det blev förbättringar under andra halvan av 1970-talet. Javisst, det är alldeles korrekt. Det berodde på att Saugbrugsforeningen i Halden efter en instilling, dvs. proposition i det norska stortinget av Gro Harlem Brundtland, som då var miljöminister, påbörjade en rening. Den fortsatte fram till 1981. Det har forskarna konstaterat. Jag vill inte här påstå att det berodde på regeringsskiftet i Norge 1981 att föroreningarna åter tog fart och att situationen i Idefjorden försämrades. Jag tycker att sådana jämförelser är onödiga. Men vi kan konstatera att situationen har försämrats, och den försämras för varje dag när det gäller Glomma. Herr talman! Jag hade egentligen begärt ordet bara för att ge en kort information om regeringens fortsatta arbete med kustvattenfrågorna i norra Bohuslän. Vi har en ny miljöminister, Birgitta Dahl, och hon kommer den 7 och 8 augusti att på plats studera frågorna, lyssna på synpunkter och samla in förslag till åtgärder. Hon reser då mellan Lysekil och norska gränsen. Forskarna kommer att få tillfälle att framföra sina synpunkter. Kommunpolitikerna i norra Bohuslän kommer att få framföra sina åsikter, och det — vilket jag vill betona — tvärs över partigränserna. Detta är en så viktig fråga att vi inte skall försöka att partipolitisera den. Vi kommer också att låta representanter för miljögrupperna få träffa Birgitta Dahl och lämna sina synpunkter. Förhoppningsvis kommer också den nya norska miljövärnsministern att vara med under dessa överläggningar och vid studiebesöken.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
Herr talman! Låt mig först få säga att jag tycker att de initiativ som Karl-Erik Svartberg redovisar är bra. Bl.a. att vår miljöminister Birgitta Dahl i augusti på plats ordentligt skall sätta sig in i problematiken kring havsmiljön är ett utmärkt initiativ. Hoppas bara att det också blir konkreta resultat av dessa aktiviteter. Karl-Erik Svartberg beklagar att jag försöker göra partipolitik av denna fråga. Men det gör jag inte. Jag har bara redovisat en faktisk situation och försökt beskriva ett händelseförlopp. Karl-Erik Svartberg får väl uppfatta det som partipolitik, men det var inte min avsikt. Den svenska regeringens brist på agerande, då man inte tagit upp överläggningar med Norge kan inte ursäktas av att man säger att det här är ett norskt problem. Det berör oss i lika stor utsträckning. Därför borde den svenska regeringen självfallet långt tidigare ha tagit initiativ till överläggningar med den norska regeringen för att försöka lösa problemen. Från svensk sida brukar vi annars inte vara blygsamma av oss när det gäller att försöka göra vår stämma hörd och påverka andra länder att vidta åtgärder. Det hade redan tidigare funnits all anledning för den svenska regeringen att ta dessa initiativ.

Herr talman! Jag hörde att Elving Andersson beklagade att han sagt att vi socialdemokrater sviker våra vallöften. Jag vet inte om jag skall tolka det som en halv reträtt. Han sade att han redovisade de faktiska förhållandena. De faktiska förhållandena var ju att Gro Harlem Brundtland i augusti förra året var oppositionsledare och alltså inte hade regeringsmakten. Det är möjligt att åtgärderna hade kommit tidigare om hon hade haft den. Vi vet att Norge i dag har ekonomiska problem. Det är möjligt att den nya regeringen kan lösa dessa problem, så att man har råd att göra de insatser som utan tvivel behövs — både i Idefjorden och i Glomma — för att åstadkomma bra resultat. Låt mig sedan säga att de nordiska regeringarna sinsemellan inte ständigt skall behöva påpeka att resp. land skall sköta sina egna förhållanden. Det finns — jag upprepar det — en nordisk miljökonvention från 1974. Det gäller för regeringarna att leva upp till den. Norrmännen säger rätt upp och ned, vilket vi naturligtvis är stolta över, att det egentligen bara är ett land som försöker leva upp till den konventionen, nämligen Sverige. Det berömmet tycker jag vi skall ta åt oss, och därefter skall vi gemensamt med de övriga länderna försöka lösa problemen. Jag är litet pessimistisk beträffande Idefjorden. För att rena den tror jag det krävs att cellullosaproduktionen i Saugbrugsforeningen i Halden upphör. Det blir dock ekonomiskt kostsamt och problematiskt för sysselsättningen. Däremot är jag mer optimistisk när det gäller Glomma. Vattenföringen är så kraftig där att reningsåtgärderna, när de väl vidtas, gör att vattnet blir rent ganska fort. Så var fallet i Gullmarsfjorden när man stoppade cellullosaproduktionen. Vi har alltså goda erfarenheter därifrån och därmed också förhoppningar om ett renare vatten vid den bohuslänska kusten.
Herr talman! Det är inte fråga om någon reträtt, utan jag står för varje ord i mitt inledningsanförande. Jag har mycket noga sparat ett antal tidningsurklipp från det berömda tillfälle vi nu diskuterar, då den dåvarande svenske statsministern Olof Palme besökte detta område tillsammans med Gro Harlem Brundtland. Enligt tidningsuttalandena sade Olof Palme bl.a. att regeringarna skulle ta upp gemensamma överläggningar för att försöka lösa problemen. Både Sverige och Norge skulle engagera sig för att komma till rätta med dem. Att det sedan inte blev en socialdemokratisk regering i Norge, borde inte ha inneburit att vi i Sverige avbröt aktiviteterna. Tvärtom var det lika angeläget för oss att verka i samma riktning, oavsett vilken politisk färg regeringen i Norge hade.
Herr talman! Jag märker att Elving Andersson försöker glida ifrån det som var det verkliga problemet, nämligen att Norge hade en centerpartistisk miljövärnsminister, som inte vidtog några åtgärder för att rena kustvattnen i norra Bohuslän.

Herr talman! Tillsammans med Ingrid Hasselström Nyvall har jag undertecknat motion Jo730, som nu behandlas i jordbruksutskottet. Jag vill inledningsvis uttrycka min glädje över den positiva behandling som motionen har fått av ett enigt utskott. Motionen inleds med uttrycket ”Östersjön mår inte bra”. Uttrycket är enkelt och bra, samtidigt som det träffande och målande beskriver den faktiska situationen. För mig som har levt och verkat i 25 års tid helt nära detta innanhav har förändringen av dess tillstånd varit påtaglig. Även om jag närmast betraktar mig själv som lekman när det gäller vattenvård, kan jag direkt påvisa stora förändringar i havet, förändringar som till stor del beror på övergödning. Det är därför med stor tillfredsställelse jag noterar att utskottet understrukit detta faktum. Övergödningen går ju att angripa och påverka. Jag förutsätter att den svenska regeringen tar eller är beredd att ta initiativ till en samordnad internationell aktion riktad mot den pågående övergödningen. Även om våra kommunistiska grannar på andra sidan havet ibland sluter alla kontaktöppningar finns det all anledning — ja, det är, herr talman, helt nödvändigt — att tålmodigt arbeta på att få med dem i det gemensamma arbetet att förbättra tillståndet i Östersjön. Vad gäller övergödningen torde samfällda aktioner relativt snabbt ge betydande resultat. Annorlunda förhåller det sig med de giftiga ämnen som förekommer i stor mängd i Östersjön. Många av dem består av mycket komplexa och svåranalyserade kemiska föreningar som dessutom har den egenskapen att de ackumuleras i olika organismer. I detta sammanhang måste jag nämna sälarna som i mycket stor utsträckning drabbats av dessa giftiga ämnens skadeverkningar. På sina håll är hela sälstammen utrotningshotad. På sikt innebär förekomsten av dessa ämnen också ett dödligt hot mot människan. Jag förutsätter mot bakgrund av skrivningen i detta betänkande att regeringen ger högsta prioritet åt forskningen kring dessa giftiga ämnen. Dessutom bör regeringen i samarbete med våra grannar runt Östersjön medverka till att åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare spridning av dessa ämnen. En annan faktor som på ett allvarligt sätt påverkar Östersjöns tillstånd är det ständiga tillflödet av oljeföroreningar. Utskottet hänvisar i sin skrivning till att frågan är föremål för vederbörande myndighets uppmärksamhet. Det är nog gott och bra, men samtidigt nödgas man konstatera att det går förfärligt långsamt i detta arbete. Det ständigt pågående oljespillet bara ökar. Här måste på sikt till skärpta bestämmelser och en ökad kontroll av att Prot. 1985/86:140 dessa bestämmelser följs. 14 maj 1986 Till sist vill jag, herr talman, instämma i uttalandet av förre miljöministern, numera statsministern, om behovet av en räddningsaktion för att rädda Östersjön. Låt den rulla i gång genast. I dag mår patienten Östersjön illa. I värsta fall, om inget görs, finns inget att rädda. Ett dött, öde hav rullar mot våra stränder. Herr talman, måtte inte detta bli en verklighet! Jag vill med detta yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande nr 17.

Herr talman! Det betänkande som vi just nu håller på att behandla och som utskottets ledamöter, efter vad jag har förstått, har varit eniga att författa, är ett mycket angeläget betänkande som gäller den svenska kusten. Representanter från alla partier har skrivit motioner i ämnet vattenvård runt våra kuster. För oss alla är det känt att det under de senaste åren inträffat försurningar i kustvattnets ekosystem. Det verkar gå snabbare och snabbare emot förstörelse. Alarmerande rapporter kommer nu med jämna mellanrum om fortskridandet av kustvattnets försämringar. Den motion som jag tillsammans med Leif Olsson skrev under allmänna motionstiden handlade i huvudsak om vattnet efter Bohusläns kust och speciellt i dess norra del. Men jag är helt medveten om att problemen är precis lika stora runt hela vår kust. Alla är vi överens om att något måste göras och det mycket snart. Frågan är bara vad. Delade meningar finns om skuld och orsak. Betänkandet andas en viss övervikt mot att övergödningar har stor skuld men också att många andra orsaker står att finna till vattenförsurningen. Vad gäller den bohuslänska kusten och speciellt den norra vet vi med säkerhet att de norska industriutsläppen i floden Glomma bär en stor skuld till förstörelsen. Sedan länge är Idefjorden, gränsvattnet mellan Sverige och Norge, närmast en helt död fjord. Här vet man, som vi har hört förut, att det beror på utsläpp från Saugbruksföreningens anläggningar i Halden. Enligt uttalande från miljöskyddschefen i Östfolds fylke motsvarar Saugbruks utsläpp av organiskt material vad som produceras av en stad på 300 000 invånare. Den kanske största förorenaren på andra sidan riksgränsen finns i Fredrikstad. I anslutning till floden Glomma finns de stora industrierna Kronos Titan och Borregaard. Enligt Norsk institutt för vannforskning påverkar utsläppen ett enormt vattenområde som sträcker sig ner mot Kosterarkipelagen. NIVA har dokumenterat ett 30 kvadratkilometer stort område som starkt förorenat. Det är nu bara att hoppas att den nye miljöministern i Norge fullföljer de löften som den nu avgående utställde vid olika tillfällen. Vid ett frågesvar till mig den 28 januari i år gav vår dåvarande miljöminister Ingvar Carlsson ett svar, som ger stora förhoppningar om krafttag från norsk sida för att ta tag i problemen. Ingvar Carlsson sade bl.a.: ”Naturvårdsverket anger att enligt överenskommelse med den norska prövningsmyndigheten kommer utredningar och annat material som avser åtgärder att förbättra förhållandena i Idefjorden att nu kontinuerligt 79 tillsändas verket. Naturvårdsverket får därigenom möjlighet att efter hand uttala sig om dessa åtgärder. Det är min förhoppning att de nu redovisade norska ansträngningarna att förbättra förhållandena i Idefjorden ger snabba resultat. Jag förutsätter att naturvårdsverket tar till vara alla de möjligheter som finns att verka för att åtgärder för Idefjordens tillfrisknande vidtas med skyndsamhet.” Jag utgår givetvis ifrån att vår svenska regering får information eller själv kontrollerar att ansträngningarna ger resultat. Det är också illa att reningsverken överskrider de gränsvärden som är angivna i miljöskyddslagen. Enligt uppgift släpper var tredje kommun i Bohuslän ut alldeles för mycket fosfor i vattendragen. Troligen är situationen ensartad inom andra kustlandskap i Sverige. Om det i en framtid skall finnas en levande kust med fiske, beredningsindustrier och turism, måste snabba åtgärder till. Kustvattnet och havet utanför ärifara genom människans försummelser. Skogsdöden har sin motsvarighet i vattendöden. Strömstads miljöforum har bl.a. påpekat att döda bottnar breder ut sig, fisken försvinner, musslorna blir oätliga och badvattnet blir stadigt sämre. Det har nu gått så långt att man befarar en ekologisk kollaps. Det är nu uppenbart att det krävs snara åtgärder för att komma till rätta med detta problem. Som vi bedömer det, måste nu existerande samarbetsorgan som är knutna till gränsregionerna och sysslar med miljöfrågorna ges allt stöd. Det gäller framför allt organ på länsstyrelseoch fylkesnivå. På grund av ärendets vikt och betydelse bör regeringarna i resp. länder trappa upp samarbetet i form av direkta kontakter med syfte att forma ett åtgärdspaket som skall påskynda restaureringsarbetet inom vattenvården. Herr talman! Jag hoppas nu att den enighet skall bestå som finns i motionerna angående vårt vatten och som också tycks finnas i betänkandet; den belyses av vad utskottet säger på s. 9 sista stycket: ”Utskottet finner mot bakgrund av det anförda att vården av havsmiljön bör ges hög prioritet under de närmaste åren.” ”Även när det gäller gränsvattnen mot Norge är brådskande åtgärder att minska föroreningen nödvändiga. Som framgår av redovisningen i det föregående anses den övervägande delen av föroreningskällorna ligga i Norge. Med hänsyn till att svenska vatten är direkt berörda av den försämrade vattenkvaliteten är det enligt utskottets mening angeläget att man från svensk sida aktivt söker påverka grannlandets regering och myndigheter att skyndsamt vidta åtgärder för att effektivt minska de förorenade utsläppen.” Med detta hoppas jag att inte något parti skall försöka göra vattenförsurningarna till något eget jippo för att vinna anhängare. Det är vårt svenska vatten som håller på att förstöras. Här gäller det att vi alla hjälps åt, men framför allt att vår svenska regering med statsminister Carlsson i spetsen tar initiativ till åtgärder och förslag. Därför är det glädjande att höra att vår nya miljöminister kommer att göra besök på ort och ställe för att kontrollera läget; kanske borde hon ha gjort det litet tidigare. Vad jag också hoppas är att socialdemokraterna inte under den närmaste tvåårsperioden kommer att byta miljöminister, eftersom vi inte har tid att vänta på att varje miljöminister skall göra ett eget besök i Bohuslän. Det är snabba åtgärder som måste tas till för att få rent vatten.

Herr talman! I ett för ovanlighetens skull tunt betänkande om jaktoch viltvårdsfrågor behandlas tre motioner. Anledningen till att vi har ett så tunt betänkande kan vara att ledamöterna i riksdagen har avvaktat en proposition om den framtida jaktpolitiken och för den skull varit återhållsamma under den allmänna motionstiden. Jag skall i all korthet framföra några synpunkter beträffande de två ärenden som berörs. Vad beträffar de motioner som handlar om fördubblat anslag till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har jag några synpunkter. Det tyngsta skälet till motionerna synes vara en i allmänna ordalag formulerad rättvisefråga, nämligen att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare skall erhålla ett bidrag då Svenska jägareförbundet erhåller ett sådant. Beträffande detta påstående förhåller det sig på följande sätt: Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare erhåller för närvarande ett anslag om 349 000 kr. för sin föreningsverksamhet. Något liknande anslag för föreningsverksamhet erhåller inte Svenska jägareförbundet. Skulle således någon oförrätt vara begången, skulle det vara mot Svenska jägareförbundet. Jag vill dock inte hävda att vi vid detta tillfälle skall korrigera det. Utöver Svenska jägareförbundets föreningsverksamhet har Jägareförbundet enligt ett sedan 1938 gällande riksdagsbeslut att på fältet svara för viss officiell verksamhet. Således är Svenska jägareförbundet huvudman för ett antal jaktvårdskonsulenter, länsjaktvårdare, m.m. För denna uppdragsverksamhet åt staten erhåller Svenska jägareförbundet ersättning. För redovisningen av föreningsverksamhet och Svenska jägareförbundets uppdragsverksamhet förs helt åtskild bokföring. Svenska jägareförbundet har således egna medel och allmänna medel i sin förvaltning. Den omständigheten att Svenska jägareförbundet synes i förhållande till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare föra en mera bekymmerslös tillvaro beror säkert på andra och helt skilda faktorer. Jag vill nämna att förbundet är mycket gammalt, 155 år, och har ca 150 000 medlemmar. Det är alltså ungefär tio gånger så många medlemmar som Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare har. Det är i övrigt en ekonomiskt välskött organisation. Denna kombination tycks för en del vara förvillande och tas som intäkt Prot. 1985/86:140 föratt detta i vidare mening goda tillstånd beror på ekonomiskt bidrag. Så är icke fallet. Herr talman! Jag tänker inte vidare argumentera mot ökat anslag utan nöjer mig med den motivering utskottsmajoriteten anfört, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Den andra frågan, som gäller senvinterjakt på sjöfågel, är en gammal fråga. Således har det inte varit tillåtet sedan mitten av 1950-talet att bedriva senvinterjakt eller, som det heter i motionerna, vårjakt på sjöfågel i Sverige. Ett av skälen till att inte ens i begränsad omfattning för kustbefolkningen återinföra rätten till sjöfågeljakt har varit dens.k. Pariskonventionen, vilken ratificerades av Sverige år 1963. Enligt denna konvention har fördragsstaterna i princip ställt sig bakom kravet att skydd skall ges åt alla fåglar, åtminstone under fortplantningstiden. Mera försummat i sammanhanget är att det i samma konventions 6 artikel sägs att sådana särskilda förhållanden som kan råda inom näringslivet i Norge, Sverige, Finland och på Färöarna gör att vederbörande myndigheter i dessa länder kan göra avvikelser från bestämmelserna i konventionen. Det råder i Sverige bland våra partier bred enighet om att på olika sätt förbättra kustbefolkningens förutsättningar — helt allmänt för att man skall kunna bo kvar i kustbandet och att där också få rimlig utkomst. Från dessa utgångspunkter, herr talman, torde den senare aspekten, den beträffande utkomstmöjligheter, inte vara den allra tyngst vägande men likväl inte helt ointressant. Beträffande den första aspekten, de rent allmänt goda förutsättningarna att bo i kustbandet, kan sägas att de förhållanden som gäller för boende i de yttersta skärgårdsområdena i många fall är så speciella att det i Pariskonventionen åsyftade villkoret gott och väl kan anses uppfyllt. Enligt min mening är det här fråga om en mycket gammal tradition, som ett riksdagsbeslut enligt motionärernas mening skulle kunna återinföra och därmed återskänka denna grupp människor en begivenhet som är exklusivt deras tillgång. Motionerna förutsatte nämligen denna snäva avgränsning. Skärgårdsbefolkningens möjligheter till varierat rekreationsutbud torde i de allra flesta fall vara mindre än för oss fastlandsboende. Den synpunkten förtjänar också att nämnas. Herr talman! Jag har ingen annan ambition med detta anförande än att rikta Sveriges riksdags uppmärksamhet mot skärgårdsbefolkningens speciella livsförhållanden och att hålla frågan om återinförande av senvinterjakt levande i debatten. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 18 om jaktoch viltvård behandlas bl.a. två motioner där det yrkas på ett högre anslag till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Det är en socialdemokratisk och en centerpartistisk motion som har samma yrkande. Vid utskottsbehandlingen har jag tagit mig friheten att reservera mig till förmån för dessa motioner. Jag tycker de för fram ett rimligt krav. Vi har två förbund som är rikstäckande och som organiserar jägarna i vårt land, ett stort förbund och ett litet. Det stora förbundet har genom beslut av Prot. 1985/86:140 riksdagen anförtrotts ledningen av jaktoch viltvårdsarbetet i landet, och 14 maj 1986 detta ifrågasätter jag inte i det här sammanhanget. Vad jag tycker motionärerna har rätt i är att bidraget till Jägarnas riksförbund är väl futtigt. Ja, även om motionärerna får igenom sina yrkanden är bidraget litet, med tanke på att det är en rikstäckande organisation. Bägge förbunden bedriver ju en verksamhet som är till stor nytta för jaktoch viltvård, och bägge förbundens medlemmar betalar en lika stor avgift. Därmed är inte sagt att bidraget borde utgå i förhållande till dessa avgifter. Utskottet säger att det senare kommer att ges tillfälle att behandla frågor av betydelse för jaktvårdens finansiering, när propositionen om jaktoch viltvården läggs fram. Ja, det är väl möjligt att så blir fallet, men nu handlar det om ett bidrag vad avser nästa budgetår, som enligt mitt förmenande borde höjas i enlighet med vad motionärerna har föreslagit. Till Arne Andersson i Ljung vill jag säga att det kanske inte är så lätt att dra rågången mellan vad som är föreningsverksamhet i Svenska jägareförbundet och vad de officiella förpliktelserna innehåller. Vidare är det ju på det sättet att Jägareförbundet tillämpar kollektivanslutning — detta är väl det enda tillfälle då Arne Andersson accepterar kollektivanslutning. Skall man bilda en jaktskytteklubb blir man nämligen automatiskt medlem i Svenska jägareförbundet. Oavsett vad Arne Andersson sade, tycker jag att yrkandet om detta bidrag är mycket rimligt, och därför vill jag yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Det var synd att John Andersson uttryckte sig på det sätt som han gjorde, att oberoende av vad jag har sagt om de sakligt sett alldeles obestridliga förhållanden som råder tycker han ändå att kammaren skall besluta så som han vill. Det mera pinsamma med våra riksdagsdebatter är ju att vi har en förmåga att tala helt bredvid varandra och inte gå in på problemen som sådana. Det är de facto så att för föreningsverksamhet har Svenska jägareförbundet inget bidrag, som John Andersson uttrycker det. Följaktligen är det inte Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare som är den förfördelade parten. Det tycker jag att vi skall ta fasta på. Dessutom är bevisligen utskottsmajoritetens skrivning helt korrekt. Vi menar att i ett vidare sammanhang kommer de här frågorna att tas upp till hösten — det beskedet har vi fått från jordbruksdepartementet. Sedan vill jag inte förneka att John Andersson glädjer sina lyssnare när han säger att det förekommer en viss typ av kollektivanslutning. Men det är inte kollektivanslutning i den mer vedertagna meningen, utan det gäller att jaktliga organisationer och jaktklubbar kan ansluta sig till Svenska jägareförbundet och dess länsorganisationer. Jag kan väl säga att det inte är den starkaste biten i det organisationssammanhanget. Skall vi då bestämma oss, John Andersson, för att rätta till det? Vi är ju båda medlemmar i Svenska 83 Prot. 1985/86:140 jägareförbundet, och då kan vi väl rätta till detta om vi är överens om att det inte är så bra. Jag vill inte gärna försvara den delen. Men eftersom förbundet har sin uppdragsverksamhet, given av riksdagen vid två tillfällen — jag vill minnas att det var 1938 och senast 1951 — och denna nu kommer att behandlas i den proposition som vi förväntar oss, får vi väl ta upp detta förhållande då. Jag vill minnas att också jaktoch viltvårdsberedningen haft vissa synpunkter på nämnda förhållande, så vi kan väl lugna oss i frågan.
Herr talman! Det är svårt att se någon klar rågång mellan vad som är den officiella verksamheten inom Jägareförbundet och vad dess verksamhet inom föreningsrörelsen innebär. Jag klandrar inte det sätt som man bedriver organisationens verksamhet på — det är inte vad frågan gäller. Men i kraft av att vara ett stort förbund har man ett väldigt övertag på många områden. Jägarnas riksförbund har genom sin litenhet stora problem att tillhandahålla samma service och tjänster som det stora förbundet. Jag kan säga att jag är medlem i Svenska jägareförbundet. Om det bildas en jaktskytteklubb och det skall anläggas t.ex. en skjutbana, då ställer det stora förbundet upp med bidrag. Resultatet blir att man ökar på sin medlemsnumerär. Vi kan väl lämna den här debatten därhän om vad som är si eller så. Vad jag fäster mig vid är att bidraget på 349 000 kr. är väldigt futtigt om man tänker på att det i dag är 19 000 medlemmar — uppgiften i betänkandet om 15 000 medlemmar är felaktig — som betalar in en hundralapp, på samma sätt som jägarna som är anslutna till Svenska jägareförbundet. Jag tycker det är ett rimligt krav att öka på bidraget till Jägarnas riksförbund till 700 000 kr.
Herr talman! Avslutningsvis kom den felsyn som finns framförd i motionerna återigen till uttryck. Det är inte särskilt intressant att fördela de 349 000 kr. på vare sig 15 000 eller 19 000 medlemmar, av det enkla skälet att förbundet får dessa pengar för ren föreningsverksamhet. Några motsvarande medel får inte Svenska jägareförbundet för sin föreningsverksamhet. Det är också helt uppenbart att enbart detta att Svenska jägareförbundet har varit verksamt i 150 år eller något mer, har 150 000 medlemmar och dessutom har ett visst uppdrag från staten ger Svenska jägareförbundet en viss auktoritet som Jägarnas riksförbund inte har — det vill jag inte sticka under stol med. Å andra sidan vill jag inte heller sticka under stol med att jag tycker att detta har mycket med arbetsmetoderna att göra. Från Svenska jägareförbundets sida har vi t.ex. inte kastat oss in i den mera vildsinta debatten om huruvida man skall ta jakträtten från små markägare. Vi har i kraft av ett officiellt uppdrag och det faktum att det är ett stort förbund med mångas förtroende hållit oss strikt till ordningen. Vi har t.o.m. låtit Jägarnas riksförbund få ett i debatten alldeles orimligt övertag av det enkla skälet att vi inte har velat kasta oss in i en debatt på så otroligt låg nivå. Detta är det pris man får betala, om man också vill ta hänsyn till statens intressen. Dessutom skall de konsulenter, länsjaktvårdare och de centralt placerade tjänstemän som Svenska jägareförbundet är huvudman för ge alla jägare samma service. Detta gäller inte bara de 150 000 som är anslutna till Svenska jägareförbun Prot. 1985/86:140 det utan t.ex. också de 19 000 som är anslutna till Jägarnas riksförbund samt 14 maj 1986 de ytterligare 140 000 jägare som inte är organiserade vare sig i den ena eller i den andra organisationen. Detta innebär också ett visst ansvar och gör det omöjligt för oss att kasta oss in i de här vildsinta debatterna. Jag tycker att Svenska jägareförbundet klarat detta bra, men har sannerligen inte haft någon nytta av det i den mera vildvuxna debatten.
Herr talman! Till sist skulle jag bara vilja säga att vi kan spara debatten om vem som har fört en ovederhäftig diskussion om den framtida älgjakten. Det var ju det som Arne Andersson i Ljung syftade på. Där har jag kanske en annan mening än Arne Andersson. Beträffande medlemsnumerären skulle jag kunna säga att Svenska jägareförbundet i varje fall i ett avseende skiljer sig alldeles säkert från Jägarnas riksförbund, nämligen då det gäller antalet grevar och baroner.

Herr talman! Betänkande 18 från jordbruksutskottet, som vi nu behandlar, gäller frågor om jakt och viltvård. De motioner som ligger till grund för betänkandet rör vårjakt på sjöfågel och fördelningen av bidrag mellan jägarorganisationerna. Låt mig börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de två reservationer som fogats till betänkandet. Genom regeringsbeslut i mars 1977 fick dåvarande jordbruksministern i uppdrag att tillkalla en beredning för att se över vissa jaktoch viltvårdsfrågor. Beredningen har avgivit sex delbetänkanden. Huvudbetänkandet var klart i maj 1983. Jaktoch viltvårdsberedningen har haft till uppgift att lämna förslag om hur viltvården i landet skall bedrivas och administreras och om hur de rekreativa och ekonomiska värden som jakten representerar bäst skall tas till vara. De frågor som motionärerna tar upp finns med i jaktoch viltvårdsberedningens betänkande. Enligt vad utskottet erfarit avser regeringen att under hösten lägga fram en proposition om jaktoch viltvården på grundval av jaktoch viltvårdsberedningens betänkande. Reservation 1 av Arne Andersson i Ljung handlar om stöd för förslaget i motion 726 om ett treårigt försök med begränsad vårjakt på ejderhane. Frågan om vårjakt på sjöfågel har varit föremål för riksdagens behandling vid flera tidigare tillfällen. Regeringen föreslog i proposition 1977/78:37 att försök med vårjakt på sjöfågel i vissa län skulle tillåtas för skärgårdsbefolkningen, men riksdagen biföll vid det tillfället en reservation där förslaget avstyrktes. Avstyrkan motiverades med att en sådan jakt skulle utgöra en belastning för Sveriges del i det internationella samarbetet på naturvårdens och miljövårdens områden. Mot talar också biologiska överväganden. Jakt omedelbart före parningstiden anses som den mest olämpliga metoden för att beskatta en djurstam. Det 85 skulle dessutom bli administrativa problem, övervakningssvårigheter och en hel del extra kostnader. De överväganden som låg till grund för riksdagsbeslutet 1977 äger alltjämt giltighet. Enligt utskottets mening bör någon ändrad inställning från riksdagens sida i denna fråga således inte bli aktuell. De medel som fördelas ur jaktvårdsfonden går främst till jaktoch faunaorganisationer, bl.a. våra två riksomfattande jägarorganisationer Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Dessa jägarorganisationer bedriver ett visst samarbete, bl.a. vid arrangerandet av jägarexamen. Jag tror också att de samarbetar när det gäller älgskyttebanor och annat. Medelsfördelningen sker genom bedömning av organisationernas petita samt av åtagandena gentemot uppdragsgivaren. Årets bidrag har räknats upp med 4 Z. Båda jägarorganisationerna är riksomfattande och har sin funktion att fylla genom deltagande i utredningar och nämnder som behandlar jaktfrågor. Men den stora skillnaden mellan organisationerna ligger förutom i medlemsantalet i verksamheten som sådan. Svenska jägareförbundet har ett tungt administrativt ansvar, bedriver konsulentverksamhet och jaktvårdsverksamhet samt har ansvar för jakttidsberedningen. Det kan antas att frågor kring administrationen och jaktvårdens finansiering blir föremål för behandling i den kommande propositionen om jaktoch viltvårdsfrågor. Utskottet är för närvarande inte berett att uttala sig för någon ändring av de grunder enligt vilka bidraget från jaktvårdsfonden till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare beräknas. Herr talman! Jag yrkar härmed avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Leif Marklund upprepade i stort sett vad Arne Andersson i Ljung tidigare har anfört. Jag skulle vilja fråga Leif Marklund om han inte har någon förståelse för den verksamhet som bedrivs av bägge förbunden. Det gäller bl.a. olika slags viltvårdsåtgärder, fortbildning på jaktens område med bl.a. jägarexamen, osv. En mängd verksamheter bedrivs av båda förbunden. Vi kan i det här sammanhanget bortse från det administrativa uppdrag som Jägareförbundet har. Jag förstår inte att det inte skall gå att få förståelse för att ett bidrag med 349 000 kr. är alldeles för litet när det är fråga om en rikstäckande organisation som i det här fallet Jägarnas riksförbund. Har inte Leif Marklund någon som helst förståelse för den verksamhet som detta förbund bedriver?
Herr talman! John Andersson efterlyser förståelse från min sida för Jägarnas riksförbunds arbete. Det måste ha framgått av mitt anförande att det finns förståelse för båda organisationernas arbete. Det är emellertid upplagt på skilda sätt. Vad beträffar anslagsfördelningen får man konstatera att anslaget till Jägarnas riksförbund är av ungefär samma art som det som går till Svenska naturskyddsföreningen och riksorganisationer som bedriver motsvarande typ av verksamhet. Vid vissa tillfällen har man ju gått in med extra anslag, bl.a. då Landsbygdens jägare byggde sin kursgård. Då utgick ett extra bidrag på 300 000 kr. Man kan förutsätta att den här frågan blir ordentligt utredd i samband med att jaktpropositionen läggs fram. Redan i dag finns det samarbetskommittéer mellan de båda jägarorganisationerna. Detta samarbete har rönt viss framgång, exempelvis när det gäller älgskyttebanor och jägarexamen.

Herr talman! De två jägarorganisationer som vi nu diskuterar bedriver båda en allmännyttig verksamhet. Därmed håller inte Arne Anderssons i Ljung argumentation i den här diskussionen. Det ligger i samhällets intresse att det finns jägarorganisationer som gör ideella arbetsinsatser inom jaktens, viltvårdens och miljövårdens område. Möjligen har dessa två jägarorganisationer olika jaktideologiska utgångspunkter, men deras samhällsinsatser är i stort sett likvärdiga. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare anser sig orättvist behandlat när det gäller bidrag från jaktvårdsfonden. Om detta handlar min motion 1985/86:J0764, där jag föreslår att bidraget från jaktvårdsfonden till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare skall räknas upp till 700 000 kr. för år 1986. Orättvisan i bidragsfördelningen är uppenbar. Den stora jägarorganisationen, Jägareförbundet, får ca 200 kr. per medlem i bidrag. Motsvarande siffra för det mindre förbundet, som min motion handlar om, är omkring 20 kr. Denna orättvisa måste få ett slut. Det finns jägare som anser sig diskriminerade i dagens Sverige. Bidragen bör vara medlemsrelaterade, eftersom förbunden bedriver i stort sett samma verksamhet. Kravet i motionen belastar inte statskassan, utan det är bara en begäran om en rimlig fördelning av jaktvårdsmedel. Några få ord om Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Förbundet förfogar över juridisk kompetens och expertis och ger råd till jägare, miljövänner och allmänheten. Olika samhällsinstanser, t.o.m. riksdagens utredningstjänst, inhämtar råd och information från förbundet. Förbundet gör miljöinsatser utanför jaktens område. De praktiska insatserna mot försurning av sjöar gynnar såväl fisksom sjöfågelbeståndet. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning av allmännyttiga insatser. Förbundets verksamhet bygger i stort sett på medlemsavgifter och frivilliga ekonomiska insatser. Men det har gått så långt att en del av medlemmarna tagit privata lån för att mot slutet av verksamhetsåret finansiera förbundskansliets lönekostnader och viss annan verksamhet. Ett ökat bidrag från jaktvårdsfonden är därför både önskvärt och nödvändigt — det är en rättvisefråga. Kravet i min motion är så blygsamt att det borde kunna uppfyllas utan att man avvaktar en kommande proposition. Mot denna bakgrund kommer jag att stödja reservation nr 2.

Herr talman! Det är ett snävt avgränsat intresseområde vi diskuterar, och för den skull blir upprepningarna nog så påfallande från alla håll. Christer Nilsson gör gällande, utan att ha låtit förstå att han lyssnat på mitt anförande, att jag för ett resonemang som inte håller. Han gör detta med den halsbrytande och alls icke logiska motiveringen att bidraget till den ena organisationen är 200 kr. per medlem och till den andra 20 kr. per medlem. Jag förstår uppriktigt sagt inte hur Christer Nilsson som ledamot av riksdagen kan ge sig på den här historien. Det är inte alls fråga om samma pengar. Jägareförbundet får ingen ersättning för sin föreningsverksamhet. De pengar som Jägareförbundet får för sin uppdragsverksamhet i enlighet med de för en stund sedan nämnda riksdagsbesluten kan man visserligen slå ut per medlem, och det är möjligt att det stämmer ganska gott att det blir 200 kr. Jag frånkänner inte Christer Nilsson räknekonsten men definitivt logiken. Och framför allt undrar jag över den oförvägenhet man har när man gör den typen av logiska kullerbyttor i en riksdagsdebatt. Detta är ju inte ägnat att ge ”riksjägarna” mera pengar. Möjligen kan det ifrågasättas om man har skickat några hyggliga fusklappar till Christer Nilsson; de är i så fall helt i linje med riksjägarnas debattkonst. Det är inte på det sättet som Christer Nilsson här påstår. Men eftersom vi nu ändå har sagt i utskottsmajoritetens skrivning att vi kan låta debatten anstå till hösten, då man skall ta upp frågan i hela dess vidd, så kan vi väl återkomma till detta då. Men litet bättre argument till hösten, Christer Nilsson, skulle pryda debatten åtskilligt.
Herr talman! Jag konstaterar att Arne Anderssons i Ljung nedlåtande attityd mot motionärerna och det lilla jaktvårdsförbundet inte har något stöd i utskottets skrivning. Leif Marklund uppträdde på ett mer balanserat sätt i debatten. Jag visade bara med några enkla exempel att det lilla förbundet gör stora samhällsinsatser. Då skall det också ha rätt till mera bidrag och en bättre arbetssituation. Man kan inte ha den gräns mellan förbunden som Arne Andersson i Ljung drar, vilket John Andersson riktigt påpekade. Nu tror jag inte på någon framgång för min motion i dag — därtill har jag varit för länge i riksdagen. Men jag tror ändå att debatten har varit nyttig. Även om jag är en stackars vilseförd motionär, så är jag övertygad om att man, när man på ansvarigt departement läser protokollet från dagens debatt, inser att det behövs en mer rättvis fördelning, att det lilla förbundet måste få bättre arbetsmöjligheter. Och jag är övertygad om att vi, när den aviserade propositionen så småningom läggs fram, kommer att få mer rättvisa på det här området.
Herr talman! Om jag måhända har varit en hårsmån nedlåtande gentemot Christer Nilssons debatteknik, så låter jag det vara vid det. Däremot har jag inte varit nedlåtande mot Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Men jag tyckte att det var synd att man företräddes på det här sättet. Att nu Christer Nilssons partivän Leif Marklund fick ett vänligare omdöme än jag kan bero på att han höll sitt anförande före Christer Nilsson och således inte har kommenterat Christer Nilssons helt halsbrytande jämförelse med 200 resp. 20 kr. per medlem. Den jämförelsen kommer att vara precis lika dålig vem av oss som än analyserar den. Men olyckligtvis — eller lyckligtvis — är det bara jag som har yttrat mig om den. Omdömet kan inte bli annat än att den jämförelsen är omöjlig att göra.

Herr talman! Jag befinner mig i den egendomliga situationen att jag här tänker stödja såväl en msom en vpk-reservation. Jag börjar med mreservationen angående vårjakt på sjöfågel. Denna fråga har ju debatterats flera gånger i riksdagen sedan det framförts starka önskemål från olika fiskarorganisationer och skärgårdsorganisationer om en begränsad vårjakt på sjöfågel. Åsikterna — för och emot detta förslag — skär rakt igenom partierna. Själv stöder jag förslaget av följande skäl. Det första skälet är att det gäller vårjakt på ejderhane. Denna fågelart har under åren ökat kraftigt. På våren, efter parningen, drar hanfåglarna ut i den yttre skärgården och kan på det viset lätt skiljas från honor och årsungar. Det är alltså inte riktigt, som utskottets talesman säger, att detta är den mest känsliga tiden för att jaga ejderhane. Det är tvärtom den bästa tiden, om det är just hanarna man vill komma åt — och det är det, med tanke på att de har ökat så pass kraftigt i antal den senaste tioårsperioden. Det andra skälet till att jag stödjer denna reservation är att det gäller ett försök under tre år. Det finns alltså möjlighet att utvärdera försöket efter denna period. Det tredje skälet är att det är den bofasta skärgårdsbefolkningen som skall få jaga. Ingen känner skärgårdsmiljön samt skärgårdens djuroch växtliv så bra som de som har sitt arbete, sin fritid och sitt hem ute i havsbandet. Ingen har heller så starka skäl att på rätt sätt vårda denna miljö.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 Reservation 2 av John Andersson gäller bidrag till jägarorganisationerna. Den orättvisa tilldelningen av pengar mellan de båda jägarorganisationerna rättfärdigas inte helt av de speciella uppgifter som Svenska jägareförbundet har, som Arne Andersson har pekat på. Alla jägare betalar samma jaktvårdsavgift, och om det då görs en procentuppräkning av stödet till de båda jägarorganisationerna förstärks orättvisorna år från år. 89 Jag anser att de jägare och sympatisörer som är medlemmar i Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har rätt att få sina synpunkter på jaktoch viltvård framförda via sin organisation. Jag vill inte att denna organisations möjligheter att yttra sig i jaktdebatten skall minskas på grund av att den inte har tillräckligt med pengar. Utskottets talesman säger nu att den stora propositionen om jaktoch viltvård kommer i höst, och då blir det ännu viktigare att båda jägarförbunden har samma möjlighet att delta i debatten. Jag instämmer alltså, herr talman, i det som John Andersson och Christer Nilsson har sagt. Jag yrkar bifall även till reservation 2.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson går in på frågan om vårjakt på ejder och påstår att hanarna ger sig av till sjöss, och det är ett riktigt påstående — efter parningen ger de sig av ut till havs och kan lätt urskiljas. Under förra året inträffade emellertid en nollföryngring — någonting hände med den stora ejderstammen, och hela årets föryngring dog troligtvis av svält. Avskjutningen av ejderhane sker strängt taget hela vinterhalvåret i Danmark och på andra ställen. Det är fortfarande mycket tvivelaktigt om vårjakt på ejder är förenlig med Pariskonventionens intentioner, enligt vilken man skall vara försiktig med att oroa fåglarna både under fortplantningstiden och vid flyttningen till boplatserna. När det gäller medelsfördelningen har det mesta sagts, men jag vill tillägga att det fortfarande är mycket stora skillnader mellan de två jägarorganisationernas frivilliga åtaganden som jägarorganisationer. Förutom för den rena administrationen har man ett stort antal människor anställda, t.ex. jaktvårdskonsulenter och länsjaktvårdare. De står till förfogande för alla jägare i Sverige, oavsett vilken jägarorganisation de tillhör, och de står till förfogande för allmänheten, myndigheter m.fl. Jag utgår från att det inför den proposition som kommer att framläggas görs en utredning om de båda jägarorganisationernas ställning i den svenska jägarkåren.
Herr talman! Jag är tacksam för att Anna Wohlin-Andersson slöt upp när det gäller min reservation om sjöfågelsjakten. Hon framförde många kloka synpunkter som ger ytterligare belägg för vad jag anfört. Jag tycker det är bra. Jag är ju ensam om reservationen, och dessutom är det inte någon motion från moderata samlingspartiet som stöds. Det framgår alldeles klart att det inte rör sig om någon partiangelägenhet, och den markeringen är härmed gjord. Men jag tycker ändå att vi kan hålla frågan levande tills vi blir fler som ser saken på detta sätt. Som jag sade i mitt tidigare anförande är det uppenbart att Pariskonventionen mer än väl ger utrymme för det undantag för de nordiska länderna som det talats om. Litet annorlunda förhåller det sig beträffande anslaget till ”riksjägarna”. Vi har talat om detta i flera replikomgångar, och jag nöjer mig med att konstatera att i jämförelse med Anna Wohlin-Anderssons engagemang för sjöfågelsjakten finner jag hennes synpunkter i denna sistnämnda fråga något — Prot. 1985/86:140 mindre väl genomtänkta. 14 maj 1986
Herr talman! Att förslaget om en begränsad vårjakt på ejderhane skulle kunna överensstämma med konventionen har Arne Andersson i Ljung klart deklarerat, och det instämmer jag i. Utskottets talesman säger att vi inte skall lämna denna rätt till vår skärgårdsbefolkning därför att danskarna skjuter av de här ejderhanarna. Men det tycker jag inte är ett tillräckligt skäl, utan jag tycker att vi skulle ge denna lilla uppmuntran till vår skärgårdsbefolkning. Vidare säger utskottets talesman att — och det har jag väl ingen anledning att betvivla — man inte vet vad som hände förra året, för då sjönk antalet ejdrar plötsligt. O. K. — men den bästa viltvården är inte alltid att låta bli att skjuta ett visst slags djur, för om en stam blir för stor, kan stammen drabbas av svält. Dessutom uppstår en stor konkurrens med andra arter. När det gäller Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare och Svenska jägareförbundet, så har vi sagt vad som finns att säga på den punkten. Jag kan inte komma med fler skäl — jag tycker att de anförda skälen är starka nog.
Herr talman! Till Anna Wohlin-Andersson vill jag bara säga att vi har en beskattning på ca 20 000 ejdrar per år, och beskattningen har legat väldigt jämnt under ett stort antal år. Vi har alltså en jämn beskattning av ejder.

Herr talman! I motion Jo726 har vi socialdemokratiska ledamöter från Blekinge föreslagit att länsstyrelserna i skärgårdslänen — räknat från Blekinge län och utefter ostkusten till Uppsala län — under en försöksperiod på 3-5 år skulle kunna få bevilja tillfälligt tillstånd till bedrivande av en begränsad jakt på ejderhanar. Den här jakten skulle enligt vårt förslag gå till så att den del av befolkningen som bor ute i skärgården och som är beroende av att vara kvar i sin miljö skulle under april och maj få bedriva jakten under 5-10 dagar. Detta föreslår vi mot bakgrund av att vi vet att det finns ett oerhört stort intresse för den här sortens jakt ute i skärgårdsområdena. Vi vill härigenom också bidra till att man behåller en levande skärgård. Förslaget överensstämmer, såvitt vi kunnat förstå efter kontakter inte minst med människorna i skärgården utanför östra Blekinge, med det kulturella mönster som sedan lång tid funnits ute i skärgården och som innebär att befolkningen kunnat skjuta fågel och kunnat äta den som smaklig spis. Det här tillhör det lilla utbud som finns i skärgården, där man inte har möjligheter till samma aktiviteter som vi som bor på fastlandet. Ett annat skäl är att detta för de människor som är födda och uppvuxna i skärgården men som har flyttat in till fastlandet är en eftertraktad fritidssysselsättning. Herr talman! Jag vill med detta anförande yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Vi behandlar nu jordbruksutskottets betänkande 16 om livsmedelskontroll, och i denna fråga har ett antal motioner väckts. Kontrollen av livsmedelsimporten har samma syfte som livsmedelskontrollen i övrigt, nämligen att skydda konsumenterna mot skadliga eller på annat sätt från hälsosynpunkt otjänliga livsmedel. Vi har i Sverige förbjudit trädgårdsnäringen och växtodlare att använda vissa ämnen vid produktionen av livsmedel. De mest kända är DDT och Parathion. Somliga av dessa medel är tillåtna i länder, varifrån vi importerar grönsaker m.m. För att skydda svenska konsumenter har vi bestämmelser om kontroll av importen så att restsubstanser inte finns i de livsmedel som via importörer säljs vidare till konsumenterna. Precis som i alla andra länder sker denna kontroll genom stickprov. Här tas de av lantbruksstyrelsens växtskyddsinspektörer. Proven sänds för analys till de fyra laboratorier som är godkända för detta ändamål. Om man misstänker att exempelvis bekämpningsmedel används eller om analysresultatet visar på för hög procent av restsubstans, görs riktad provtagning under en viss tid. Då kan också livsmedelsverket bestämma att varan under tiden ej får säljas vidare. Först när proven är från svensk synpunkt positiva och fria ges klartecken för produkten. Om analysen visar för hög halt av restsubstanser blir det stopp på en gång. Det kan tyckas vara den enklaste lösningen att förbjuda import av livsmedel som framställts med hjälp av ämnen som förbjudits i Sverige. Från handelspolitisk synpunkt är den lösningen emellertid mycket tvivelaktig. Det kan drabba oss och vår export. Det finns medel som vi använder och som är registrerade i Sverige men som inte på samma sätt är registrerade hos våra handelspartner, och risken är då uppenbar att sådana ingripanden kan tas som intäkt för restriktioner mot vår export av vegetabilier och även kött till andra länder. Det viktigaste för konsumenten är dock att han kan känna trygghet att den mat han äter inte innehåller förbjudna och skadliga ämnen. Därför har livsmedelsverket också talat om möjligheten att beträffande vissa ämnen redan nu sänka den tillåtna halten av främmande ämnen i våra livsmedel och detta utan att avvakta livsmedelskontrollutredningen och dess behandling här i riksdagen. Det är viktigt att nu skapa garantier för att i Sverige otillåtna ämnen inte används i produktionen hos våra handelspartner. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Den svenska livsmedelslagstiftningen är till för att skydda konsumenten så att konsumenten i alla situationer kan få livsmedel av högsta kvalitet som är tjänliga som föda. Konsumenten skall kunna känna säkerhet om livsmedlens kvalitet. För den skull har vi en livsmedelskontroll. Men vi har också förbjudit användandet av ett antal preparat när det gäller att ta fram jordbruksprodukter och livsmedel. Vi har också förbjudit ett antal preparat att användas i djurhållningen. Det har vi naturligtvis inte bara gjort av de orsaker som jag tidigare nämnt utan i vissa fall också av miljöskäl, eftersom preparaten inom växtproduktionen även kan ha skadliga inverkningar på miljön. I utskottsbetänkandet sägs att man inte kan ställa samma krav på importörerna, utan att det räcker att de kan visa att värdena är tillräckligt låga. Att det används betydligt fler sådana preparat i utlandet än vad som görs i Sverige framgår ju klart av de kontroller som redan görs. En mycket stor majoritet av de prover som ger positivt utslag kommer ju från den importerade maten. Men vi förbjuder också preparat beträffande vilka det inte kan bevisas att de ger restsubstanser eller skadliga effekter. Det gäller i flera sammanhang, och kanske framför allt i fråga om förbudet mot att blanda antibiotika i djurfoder. Vi kan inte genom provtagning visa att sådana preparat använts. Men vi har förbjudit dem i alla fall. Vi kan inte ens bevisa att preparaten har skadliga effekter, även om vi misstänker det eller i varje fall är säkra på att de inte är helt ofarliga. Mot den bakgrunden har vi förbjudit dem. Att genom provtagning kontrollera importen och sålla bort det foder som innehåller dessa preparat är alltså omöjligt. Detsamma gäller bestrålning av livsmedel i konserverande syfte. Från centerpartiets sida har vi motionerat om och reserverat oss för en linje, där vi menar att vi skall ställa samma krav på importländerna och deras producenter som vi ställer på de svenska tillverkarna. På det sättet kan vi ge konsumenten en fullgod garanti för att de livsmedel som saluförs i de svenska butikerna motsvarar de krav på kvalitet som ställs inom vårt land. Samtidigt ger vi ju också den svenska producenten rättvis behandling, eftersom konkurrensen sker på lika villkor. Som jag tidigare sade, vet vi att det har använts fler preparat vid framställningen av den mat som importeras. Skulle vi genom det system vi har slå ut den svenska produktionen i ökad utsträckning och på så sätt öka andelen importerad mat, slår vi inte något slag för folkhälsan — tvärtom. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2, där vi redovisar de krav som vi ställer och som jag här har tagit upp. Jag kanske också skulle säga någonting när det gäller kringgående av förbudet mot att blanda in antibiotika i djurfoder. Likalydande motioner har behandlats tidigare. Vi har då reserverat oss och framhållit att man skall ställa ökade krav på att få bort de undantag som gäller. Jag vill inte säga att det förekommer något kringgående, men man har inte kunnat ställa riktigt så höga krav som kanske vore önskvärt. Vi måste ha kvar målsättningen att ställa ännu större krav.

Herr talman! De myndigheter som har att kontrollera våra livsmedel har en mycket viktig uppgift. Många människor oroas över vad som tillsätts i livsmedlen och även över de mängder restsubstanser av t.ex. bekämpningsmedel som finns kvar i dem. Vare sig oron är befogad eller inte måste den tas på allvar. Självklart måste målsättningen vara att göra livsmedlen så fria som möjligt från icke önskvärda ämnen. I det här betänkandet behandlas några motioner om restsubstanser och tillsatsmedel i livsmedel. I några motioner yrkas på ett förbud mot import av livsmedel, som behandlats med i Sverige icke tillåtna bekämpningsmedel. Att förbjuda import av sådana livsmedel kan som åtgärd framstå som tilltalande, men är tydligen mer komplicerat än vad man kan tro. En åtgärd, som utskottet anser i första hand kan bli aktuell, är att för vissa produkter sänka de av livsmedelsverket fastställda, högsta tillåtna halterna av främmande ämnen. Nu finns det även andra åtgärder att vidta, t.ex. att öka resurserna för kontrollverksamheten. Det är anmärkningsvärt att det saknas laboratorium vid landets största importhamn. Man kan ju förstärka kontrollen och finansiera en sådan förstärkning genom höjda avgifter för de importerade produkterna. Minns jag inte fel efter föredragningen i utskottet kostar i dag kontrollen av grönsaker ca 1 öre/kg. Det handlar alltså om försumbara höjningar av avgiften för att bygga ut kontrollen. En sådan förstärkt kontroll anser också livsmedelsverket mycket önskvärd. Därför har jag svårt att förstå utskottsmajoritetens negativa inställning till en sådan åtgärd. Herr talman! Jag har i betänkandet reserverat mig till förmån för en sådan förstärkt kontroll, och därför yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Frågorna om livsmedlens kvalitet och renhet är för närvarande mycket aktuella. Man kan ofta i tidningsartiklar läsa om allmänhetens stora engagemang i dessa frågor. Därför är det viktigt att också vi här i riksdagen diskuterar frågan om livsmedelskontroll och livsmedelskvalitet. I det betänkande som vi nu behandlar är det främst importkontrollen som har gett upphov till diskussion. Egentligen är de s.k. bekämpningsmedelsresterna en ganska liten fråga vad gäller livsmedelskvaliteten. Dessa rester har inte den stora betydelse som man många gånger tror att de har. Det är nämligen fråga om ytterligt små mängder. Gränsvärdena är också satta så att dessa rester inte skadar människor. I princip tillämpas samma regler för importerade livsmedel som för svenska livsmedel. Importerade livsmedel får således inte innehålla bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och inte heller högre halter av bekämpningsmedel än dem som vi tillåter för svenska livsmedel. Problemet är våra kontrollsvårigheter. Över den svenska gränsen kommer stora mängder av sallad, tomater och citrusfrukter. Det görs stickprov i dessa stora mängder frukt för att se om det finns rester av bekämpningsmedel som inte är tillåtna. ; Livsmedelskontrollutredningen har gått igenom dessa problem och har faktiskt funnit att importkontrollen fungerar tillfredsställande med hänsyn — Prot. 1985/86:140 till de möjligheter som finns. Jag har själv den senaste tiden gått igenom 14 maj 1986 provresultaten och funnit att det faktiskt inte är många prov vilkas resultat inte är godkända. Statens livsmedelsverk, som ytterst har ansvaret för kontrollen, besöker exportfirmor och odlare i utlandet för att göra de svenska kraven kända. Prov tas regelbundet på varor från s.k. misstänkta importörer. Vi kan inte stoppa importen, men vi måste naturligtvis göra allt vi kan för att inom rimliga ekonomiska ramar få kontrollen mer effektiv. I avvaktan på att livsmedelsutredningen blir remissbehandlad finner därför utskottet att motionerna skall avslås. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 1-3, i vilka föreslås en ytterligare satsning på livsmedelskontrollen. Vi behandlar här också frågan om antibiotika i djurfoder. Jag tycker att det är väsentligt att slå fast att antibiotika inte får användas generellt i djurfoder. Det är förbjudet att blanda in tillväxtbefrämjande ämnen i fodret, men jag tycker att det borde vara lika angeläget att inte generellt tillsätta antibiotika till djurfoder för att förebygga sjukdomar hos hela besättningar. Det har förekommit veterinärprotester mot sådan utskrivning och också protester från allmänheten. Det är viktigt att även foderfirmorna reagerar mot att antibiotika tillsätts i stora mängder, och det är tydligen också vad som har skett. Jag tror att det är mycket viktigt att det sker en vakthållning här och att lantbruksstyrelsen följer frågan, så att vi inte riskerar att människorna blir resistenta mot antibiotika på grund av den behandling man ger djurfodret. Den del av utskottets betänkande som gäller olika frågor om livsmedelskvalitet har inte särskilt tagits upp i debatten här, men jag tycker att det är en viktig del. Jag vill nämna att det finns bl.a. en socialdemokratisk motion som tar upp en hel del av de frågor som konsumenterna ställer inför livsmedlen, både när det gäller kvaliteten och när det gäller olika tillgänglighet i fråga om livsmedel. Vad beträffar kvalitetsbetalning för livsmedel har jordbruksministern givit direktiv om att den frågan skall undersökas. Vi väntar också på att få en utredning som närmare skall titta på vilket behov konsumenterna har av att få en utökad kostinformation, och vi vet att det finns en del försöksverksamhet på detta område. Jordbruksministern har också givit skogsoch jordbrukets forskningsråd i uppdrag att lägga fram ett stort program för livsmedelsforskning till den 1 juli 1986, och jag vet att forskningsrådet för närvarande arbetar intensivt med att ta fram detta förslag. Jag hoppas att det skall vara en forskning som på sikt kan ge konsumenterna bättre livsmedel och större trygghet och säkerhet när de skall välja sina livsmedel. Över huvud taget har frågan om livsmedelskvaliteten tilldragit sig stort intresse i pressen under det senaste året, och det finns en hel del i konsumenternas oro som kan vara befogat. Andra delar av den oro som finns kanske är mera obefogade och mera en fråga om att man övervärderar de olika miljöhot som finns. Men hur som helst tycker jag att det är mycket viktigt att vi här i Sverige kan prestera en god livsmedelskvalitet åt konsumenterna. Jag hoppas också att det behov av översyn av livsmedelskvaliteten som framhävdes i livsmedelskommitténs stora betänkande så småningom skall kunna tas upp av jordbruksministern.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

Herr talman! Grethe Lundblad sade avslutningsvis att frågan om livsmedlens kvalitet är väldigt viktig. Att det är någonting som vi kan vara överens om framgår klart av flera betänkanden från jordbruksutskottet där sådana frågor behandlas. Grethe Lundblad sade också att pressens sätt att presentera livsmedelskvaliteten under det senaste året kanske inte alltid har varit fullödigt. Även det kan jag väl hålla med om. Att resterna av bekämpningsmedel i vår mat är en liten fråga har Grethe Lundblad kanske också rätt i — vi har väl inte alltid fått höra det från socialdemokratiskt håll. Men den är ändå inte så liten att vi kan lämna den därhän. Framför allt finns det ingen anledning för oss att vara släpphänta gentemot de restsubstanser vi kan få i mat som kommer utifrån. Grethe Lundblad sade att vi inte kan stoppa importen. Det skall vi naturligtvis inte göra heller, men vi kan stoppa de importprodukter som tas fram på ett sätt som är oförenligt med de krav vi ställer här i Sverige. Jag tycker faktiskt att det är ett renlighetskrav att vi gör det, framför allt gentemot konsumenterna men också gentemot producenterna, som ju har att leva under de regler som vi ställer upp och de kostnader dessa för med sig. Importkontrollen fungerar, sade Grethe Lundblad. Det kan jag hålla med om att den gör, men den är, som John Andersson sade, förmodligen för liten för att kunna sålla bort det som borde bort. Framför allt har den aldrig möjlighet att ens se en del av det som vi har försökt skydda oss mot i Sverige, eftersom det inte går att spåra den vägen. Därför finns bara det sättet kvar att vi förbjuder den typen av import; det gör för övrigt EG-länderna gentemot oss i vissa avseenden.
Herr talman! Jag skall till Grethe Lundblad ställa en mycket kort fråga angående kontrollverksamheten: Är det verkligen tillfredsställande att Sveriges största importhamn saknar laboratorium för kontroll av importerade livsmedel?
Herr talman! Jag skulle gärna vilja säga till Lennart Brunander att de svenska producenterna av grönsaker i stort sett följer bestämmelserna om bekämpningsmedel. Mycket få prov är negativa. Man får nog säga att även importen visar en rätt god följsamhet, även om man där hittar flera överträdelser. Jag håller med om att vi skall ha en mycket bestämd importkontroll, men det hade varit mera renhårigt, Lennart Brunander, när man nu kräver att det skall sättas in extra åtgärder, att också tala om vad de skulle kosta. Tala om vad ni mer vill ha i budgeten till detta, för det är ju fråga om penningresurser! Det kostar pengar att öka kontrollen. Emellertid finns det en hel del grönsaker och frukt som vi inte kan klara av att producera under vissa tider av året, och därför måste vi ha import. Vi ställer samma krav på importen som på de svenska produkterna, men svårigheten är kontrollen, och den kostar mycket pengar. Därför vore det alltså mera renhårigt, när man begär ökade åtgärder, att man också talade om vad räkningen kostar. Till John Andersson vill jag säga att det egentligen finns ett laboratorium i Helsingborg, men problemet är att det inte har sådan utrustning att man där kan ta alla prov. Därför måste dessa skickas i väg över långa avstånd, och det tycker jag personligen är otillfredsställande. Jag hoppas att vi efter livsmedelskontrollutredningens betänkande och remissbehandlingen av det skall kunna få en bättre ordning, så att man just på de orter där man har den största importen också snabbt kan göra de prov som är nödvändiga. Naturligtvis tycker jag det är viktigt att det inte förekommer resthalter av bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige, men jag vill ändå säga att när det gäller människornas hälsa är trots allt de oerhört små rester det är fråga om inte av någon avgörande betydelse. Det är helt andra saker när det rör livsmedlen som är allvarliga.
Herr talman! Grethe Lundblad vill att vi skall precisera vad våra förslag kostar och ställa de medel till förfogande som krävs. När det gäller en förbättring av kontrollen har John Andersson redogjort för att den i dagens läge kostar 1 öre per kilogram, och jag betvivlar inte den uppgiften. En utökad kontrollverksamhet skulle alltså inte bli dyr. Och att sätta upp regler för vilken import vi kan acceptera och vilken vi inte kan acceptera ställer inga höga krav på kostnader. Alltså är detta inte en fråga om pengar, Grethe Lundblad, utan en fråga om vilja.
Herr talman! Jag vill gärna säga att det inte är tillåtet i Sverige att importera livsmedel som inte fyller kraven i de svenska bestämmelserna. Så förbudet finns redan. Vad som däremot är problematiskt är att vi inte har så stora möjligheter till kontroll. Det är där problemen finns. En ökad kontroll kostar faktiskt pengar.

Herr talman! Jag vill något kommentera den motion som Bertil Danielsson och jag skrivit och som behandlas i detta betänkande. Man kan undra varför de modesta krav som vi för fram i vår motion på att man vad gäller import av livsmedel sänker gränsvärdena för ämnen som är förbjudna i Sverige, skall vara så svåra att anta, inte minst för socialdemokraterna. Anledningen till förbuden är i första hand att skydda konsumenterna från restsubstanser som anses åstadkomma skada. Mot den bakgrunden är det faktiskt självklart att vi skall se till att konsumenterna inte får äta importerade produkter som kan medföra risker. Vi vill att gränsvärdena sänks till 0-värdet i praktiken. Därmed skulle konsumenterna kunna hindras att utsättas för risker. Hur stämmer detta egentligen med socialdemokraternas löften tidigare, inte minst i valrörelsen, om att man skulle halvera användningen av växtskyddsmedel? Vi vet att de löften som socialdemokraterna strödde omkring sig i valrörelsen inte hållits i så stor utsträckning. Här är ett område som vi tycker är allvarligt och som drabbar konsumenten. Är löftet endast till för att användas och tas fram vid vissa tillfällen? I den praktiska politiken har det stor betydelse om löftena hålls. Jag vill fråga Grethe Lundblad varför man inte gör detta. Grethe Lundblad sade nyss i debatten att vi inte tar in farliga produkter till de svenska konsumenterna. Men, Grethe Lundblad, vi skulle i många fall kunna använda mera av svenska produkter om vi hade gränsvärden som förhindrade den här importen. Samma bestämmelser för importen som gäller för vårt sätt att odla och vårt sätt att behandla våra livsmedel borde gälla. Om vi hade samma metoder, skulle vi med mycket lägre användning av bekämpningsmedel, och för den delen också av handelsgödsel, kunna få fram produkter som skulle vara ofarliga för konsumenterna. Därför tycker jag att det rimmar illa med tanke på de löften som man gett i valrörelsen, och jag frågar varför socialdemokraterna den här gången inte kan gå från ord till handling. Vi tycker att det hade varit ganska upplyftande framför allt för konsumenterna. Till sist yrkar jag bifall till den reservation av moderater och folkpartister som finns i betänkandet.
Herr talman! Jag är tvungen att ta till orda därför att Ingvar Eriksson ställde en speciell fråga till mig. Jag vill då säga att det är ganska märkligt att Ingvar Eriksson och Bertil Danielsson skrivit en motion om begränsning av bekämpningsmedel vid import av livsmedel. Jag skall gärna överväga totalt förbud mot bekämpningsmedel inom trädgårdsnäringen. Men då måste det gälla både den svenska näringen och importerade varor. Jag tror att man behöver tala med representanter för trädgårdsnäringen i Sverige först. Vi behöver noga undersöka om det finns möjligheter till detta. Det är jag beredd att verka för. Men då måste det som sagt gälla både den inhemska odlingen och importen — vi måste ha samma bestämmelser för både importen och trädgårdsnäringen här i landet. Skall vi börja diskutera att helt ta bort bekämpningsmedlen — vilket vi socialdemokrater aldrig har lovat; vi har sagt att vi skall försöka halvera användningen — tycker jag vi får lov att också ta itu med den enorma mängd bekämpningsmedel som används i jordbruket och som vi vet nu börjar lakas ut i våra åar och sjöar. Då måste vi se bekämpningsmedelsanvändningen i ett mycket större perspektiv. Men, som sagt, där jag har möjlighet till det skall jag gärna undersöka om vi skulle kunna helt ta bort bekämpningsmedlen. Men då förmodar jag att man först måste tala med trädgårdsnäringen om detta och fråga om den är beredd att medverka.
Herr talman! Jag tycker att det här resonemanget är inkonsekvent, Grethe Lundblad. Det vi vill från moderat sida är att de svenska odlarna och livsmedelsproducenterna skall få arbeta på lika villkor. Om man förbjuder vissa produktionsmedel i Sverige, måste det vara logiskt att kräva att de livsmedel som importeras från andra länder skall produceras på likartat sätt. Det som har skett är ju att man genom förbud har begränsat användningen i Sverige av vissa bekämpningsmedel, och det har inneburit att importerade grönsaker ser friskare och fräschare ut. Då köper den svenske konsumenten hellre dem, och då slås den svenska odlingen ut. Det är vad som har skett i praktiken, och det kan jag bevisa. All logik fordrar att vi från svensk sida kräver att produkterna skall produceras på likartat sätt. Detta är ju ett konsumentintresse, och det är ett ansvar gentemot konsumenterna som inte minst vi har som riksdagsledamöter.
Herr talman! Jag vill gärna kort upprepa: Det gäller samma villkor för de svenska trädgårdsprodukterna som för importerade grönsaker. Det gäller samma gränsvärden och samma förbud. Det som är svårigheten är kontrollen av importen. Vi får in mycket stora partier, och man kan bara ta stickprov. Man försöker dock hela tiden komma åt de importörer som har tagit in grönsaker med för höga resthalter av bekämpningsmedel. I sådana fall har livsmedelsverket genom resor till utlandet försökt tala om för dessa importörer och producenter vilka regler vi har i Sverige, och det har också hjälpt. Det är alltså kontrollsvårigheterna det gäller, men vill moderaterna tredubbla anslagen tror jag säkert man kan få en mycket effektivare importkontroll. Det är dock fråga om stora pengar, för det rör sig om betydande mängder grönsaker som kommer in. Den senaste veckan har jag besökt både Trädgårdshallen i Helsingborg och ICA:s stora trädgårdshall i Helsingborg, som har stora mängder importerade grönsaker, och diskuterat hur man skall förfara. På båda ställena menar man faktiskt att frågan om bekämpningsmedelsresterna efter hand har blivit en inte fullt så stor fråga som den var tidigare. Jag tror faktiskt att vi skall vara försiktiga och inte vara alltför negativa till importen av grönsaker. Det finns olika årstider, och det finns sorter av frukt och grönsaker som vi inte själva kan producera. Därför är det viktigt att kunna importera för att kunna förse konsumenterna med det de har behov av.

Herr talman! Vi är inte negativa till import av grönsaker den tid vi inte själva kan tillhandahålla den svenske konsumenten sådana. Vi tycker bara att det borde ligga i även socialdemokraternas intresse att se till att de produkter som importeras under just den tid när man kan producera svenska varor av hög kvalitet inte har odlats med användning av bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige. Detta tycker jag är logiskt att kräva. Hade vi fått odla med samma medel, hade vi kunnat ha produkten under en längre tid — det är detta jag har velat påpeka. Jag skall ta ett enda exempel. Hemomkring finns ganska många grönsaksodlingar. Vi har en odlare som under många år odlat rädisor. Helt plötsligt infann sig då situationen att det fanns både importerade och svenskodlade rädisor. De importerade var fina i bladen, men hos den svenska produkten fanns det fullt med hål i bladen just beroende på att vi i Sverige förbjudit bekämpningsmedel som gjort att insekterna kunde angripa bladen. Roten såg däremot likadan ut på båda produkterna. Den svenskodlade produkten försvann. Odlaren fick sluta. Det var många skolungdomar som miste sitt sommararbete på grund av detta — 30-40 stycken. Detta är konsekvensen av att man behandlar produktion och import av sådana varor på olika sätt. Jag tycker det är tid att vi är konsekventa i vårt sätt att arbeta också när det gäller detta område.
Herr talman! Jag skall inte upprepa vad jag nyss sagt. Jag tycker att rädisodlaren skulle ha talat om för kontrollmyndigheten att man borde se över de partier som kommit in. Efter vad Ingvar Eriksson senast sade förväntar jag mig av honom till nästa års riksmöte en motion med förslag till femdubblat anslag till livsmedelskontroll. Det skulle även jag vara tacksam för.
Herr talman! Nog skall jag höra av mig med nya motioner, Grethe Lundblad. De kommer att vara balanserade, och jag tror också att kraven skall kunna täckas inom de ramar för kontroll som vi är beredda att ställa upp för.
Eftersom ingen talare är anmäld beträffande jordbruksutskottets betänkande 22, övergår kammaren nu till att fatta beslut i samtliga ärenden. Jordbruksutskottets betänkande 17

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande 1985/86:19 innehåller det normprisavtal som träffats mellan fiskets förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen under ledning av statens jordbruksnämnd. Jordbruksnämnden har att efter det att delegationen nått överenskommelse framlägga förslag till avtal för jordbruksdepartementet, som sedan i sin tur framlägger sina förslag i en proposition. Det är vad som skett, och det som avtalats står fast, även om jag tycker att Prot. 1985/86:140 fisket fått dålig kompensation för löneoch kostnadsökningar. Avtalet är 14 maj 1986 snålt och man kunde nästan påstå att det speglar en kärv ekonomi. Det gör det utan tvekan, med undantag av en del generösa gester från nämndens sida som i mindre grad ger pengar till de yrkesverksamma fiskarna än till vissa andra. Jag skall inte närmare gå in på detta, men på en punkt har jordbruksministern åsidosatt överenskommelsen. Det gäller dens.k. fördröjda utsättningen av lax. Fiskets förhandlingsdelegation har motsatt sig att medel från prisregleringskassan avsätts för denna åtgärd eftersom man anser att verksamheten leder till att havsfisket efter lax måste avvecklas. I stället föreslår delegationen att 0,6 milj.kr. anslås för att främja havsfisket efter lax. Konsumentdelegationen, som inte har någon sakkunskap på området, anser sig inte ha anledning att driva frågan mot fiskets uttryckliga önskemål. Nämnden anser sig ej heller besitta sakkunskap på området och utgår från att sakfrågan avgörs av regeringen. Jag hävdar att parterna var överens om att prisregleringsmedel ej skulle användas till den fördröjda utsättningen, och det är för mig en ny upplevelse att både konsumentdelegationen och statens jordbruksnämnd erkänner att de saknar sakkunskap inom något område. Ändå hade man tillkallat en laxexpert som höll en föreläsning om utplantering enligt den s.k. delayed release-metoden. Men varför lägger man då inte fram ett förslag som parterna är överens om, även om man saknar sakkunskap? Möjligen kan det bero på att fiskeristyrelsen anser att försöksverksamheten bör fortsätta. Då åsidosätter man ingångna överenskommelser, och det är skada, ty det minskar förtroendet för ingångna avtal och gör dem som är beredda att stå för de avtal man träffat missräknade. Utskottet hänvisar till behandlingen av laxutredningen, och jag citerar ur utskottets skrivning på s. 6. ”Vad gäller förslaget om laxfiskeförbud utanför 12-milsgränsen framhöll jordbruksministern i propositionen att även om han var enig med utredningen om behovet av begränsningar i havsfisket efter lax, ville han inte förorda en svensk, ensidig begränsning. Utskottet anslöt sig till detta uttalande. Utskottet kunde med hänsyn härtill och till att några redskapsbegränsningar inte föreslogs icke finna fog för uppfattningen att prisregleringsmedel icke borde användas för finansieringen av försöksverksamheten. Mot den bakgrunden avslog riksdagen motionsyrkanden om att anslag till försök med fördröjd utsättning av lax icke skulle utgå ur prisregleringskassan.” Det är hotet mot yrkesfisket till havs som vi upplever som den största negativa faktorn i den laxutredning som enligt förhandlingsuppdraget skall ligga till grund för genomförandet av experimenten med fördröjd utsättning. Och nog är man i färd med att genomföra begränsningar i svenskt havsfiske. Svårigheterna att få gamla uttjänta båtar som fiskar lax utbytta är ett stort problem. Fiskeristyrelsen vill inte bevilja licenser. Andra nationer ökar sin fångstkapacitet. Finland t.ex. noterar från 1984 till 1985 en ökning med 16 laxfiskande fartyg, och landets laxflotta uppgick i fjol till 278 större 101 laxfiskebåtar. Detta skall jämföras med det sjuttiotal större laxfiskande båtar svenskt fiske förfogar över. Här sätter man på allt sätt käppar i hjulet för den ökning som väl kunde behövas, när sillfisket är olönsamt och torskbestånden sviktar. En ökning skulle i högsta grad gagna ostkustens fiske, som går tillbaka för varje år. Att i det läget ta 1,2 milj.kr. utöver de 600 000 kr. som parterna enats om för laxutsättning i Östersjön är inte rimligt. Jag yrkar bifall till reservation 1. Jag konstaterar vidare med tillfredsställelse att en majoritet tillstyrker en förstärkning av fraktstödet för foderfisk från Östersjön. Det är en välkommen förstärkning om än inte tillräcklig för att förbättra tillförseln till Ängholmen, som har svårigheter med råvarutillförseln. Ängholmen är den enda fabriken i sitt slag i Sverige, och då Sverige har en stor import av fiskmjöl är det angeläget att fabriken kan drivas lönsamt, så att den inte läggs ned. Den sysselsätter dessutom ett trettiotal personer. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. Beträffande det fria handredskapsfisket längs södra ostkusten anser de borgerliga reservanterna fortfarande — liksom när socialdemokraterna och kommunisterna genomdrev konfiskationen av enskild äganderätt — att beslutet står i strid med vårt rättstänkande. Vi föreslår därför att det fria handredskapsfisket upphävs och att regeringen återkommer med förslag härom. Samtidigt bör även förslag om inrättande av fiskevårdsområden framläggas. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Jordbruksnämnden fick i december 1985 i uppdrag av regeringen att vid de förhandlingar som nu har slutförts också ta upp frågan om en särskild medelsram för fortsatt försöksverksamhet med fördröjd utsättning av lax. Resultatet av förhandlingarna på fiskeområdet har nu redovisats. Jordbruksnämnden föreslår att ungefär fyra miljarder kronor ur regleringskassan används för att bestrida kostnaderna för utsättning av fisk i våra vatten. Däremot framförs ej fiskeristyrelsens förslag om ytterligare medel för fortsatt försöksverksamhet med fördröjd utsättning av lax. Fiskets förhandlingsdelegation motsätter sig att regleringspengar används för detta ändamål, då det också befaras att dessa försök på sikt leder till förbud mot havsfisket utanför 12-milsgränsen. Folkpartiet delar denna oro, och jag yrkar därför bifall till reservation 1. 1980 fann Nordiska rådet att det var viktigt med en inventering av skyddsvärda arter och stammar för att bevara utrotningshotade fiskarter. I Sverige fick fiskeristyrelsen då i uppdrag att genomföra en sådan inventering. Fiskeristyrelsens rapport visar att det i Vänern finns fyra ursprungliga laxoch öringstammar, som är särskilt skyddsvärda från allmänfiskets synpunkt och som samtidigt har stor betydelse för hela landet. Länsstyrelserna i såväl Älvsborgs som Skaraborgs och Värmlands län har vidare gått samman i ett projekt som kallas Laxfond för Vänern. Till detta projekt har hittills utgått medel från fiskeristyrelsen och berörda länsstyrelser. Det akuta behovet av pengar tycks för närvarande kunna täckas inom fiskeristyrelsens ram. Med tanke på det riksintresse som projektet omfattar har utskottet velat uttala sympati för det fortsatta arbetet och menar att fiskeristyrelsen får bevaka att projektet kan föras i hamn. Frågan om framtiden för Gullspångslaxen och övriga laxarter i Vänern kommer att bli avhängig av hur riksdagen behandlar detta projekt i framtiden. Folkpartiet delar de synpunkter som Jens Eriksson så vältaligt har framfört beträffande fraktstödet för foderfisk. Vi stöder förslaget om att fraktstödet får uppgå till 900 000 kr. inom en totalram av 2,6 milj.kr. Det fria handredskapsfisket diskuterades i en stor debatt i riksdagen förra våren. Folkpartiet motsatte sig då förslaget, och vår principiella hållning står fast. Vi menar att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att ta bort de inskränkningar som då genomfördes. Därmed yrkar jag bifall även till reservation 4. I anslutning till detta betänkande finns en motion som väckts av folkpartisterna Lars Ernestam och Hugo Bergdahl och som tar upp frågan om en allmän fiskevårdsavgift. Motionen har inte föranlett utskottet att lämna något förslag om åtgärd. Folkpartiet har därför avgivit ett särskilt yttrande i frågan. När handredskapsfisket blev fritt blev intresset bland sportoch fritidsfiskarna att lösa fiskekort mindre. De därigenom minskade möjligheterna att bedriva fiskevård är ytterligare ett irritationsmoment mellan fiskerättsinnehavare och fritidsfiskare. Sportfiskarnas organisationer är mycket väl medvetna om de bristfälliga resurserna för fiskevård och anser att en avgift — barn och ungdomar skulle undantas — skulle kunna ge fiskevården de resurser som erfordras. Mot fiskevårdsavgiften har anförts att den skulle bli byråkratiskt uppbyggd och att stora delar av avgifterna skulle åtgå för att täcka administrationskostnaderna. Sportfiskarna hänvisar till att vi har jaktvårdsavgift och menar att det med enkla rutiner skulle gå bra att genomföra förslaget. Vi anser att det hade varit av värde om utskottet i mer positiva ordalag hade uttalat sig för att utreda förutsättningarna för en allmän fiskevårdsavgift. Med detta, herr talman, yrkar jag återigen bifall till reservationerna 1 och 4.

Herr talman! Vi behandlar nu ett antal frågor som rör fisket. Jens Eriksson har tidigare redogjort för det normprisavtal som har träffats mellan jordbruksnämnden och fiskerinäringen. När sedan propositionen skrevs har jordbruksministern inte helt följt detta avtal utan föreslagit att pengar skall tas från regleringskassan för försöksverksamheten med fördröjd utsättning av lax. Jag skall inte orda mer om detta, eftersom Jens Eriksson har redogjort för det och vi delar hans uppfattning. Jag yrkar bifall till reservation 1. I fråga om fraktstödet har utskottsmajoriteten gått emot jordbruksministern och ändrat på förslagen i propositionen. Också på den punkten har Jens Eriksson redogjort för sakförhållandena. Jag finner därför inte heller i det här avseendet anledning att gå in närmare på frågan utan yrkar bifall till utskottets hemställan. Utskottet har i betänkandet gett stort utrymme åt en beskrivning av laxfisket i Vänern och vikten av att bevara detta. Detta är ju en viktig sak. Det har lagts ner mycket arbete på att göra ett program för bevarande av Vänerlaxen. Det är också viktigt att nu kunna förverkliga det programmet. I motioner har framförts krav på statliga resurstillskott. Enligt de uppgifter vi har fått skulle något sådant tillskott inte vara nödvändigt, men utskottet har avslutningsvis slagit fast att vi förstår att det behövs pengar för att förverkliga det här projektet. Det måste emellertid vara fiskeristyrelsens uppgift att bevaka detta på ett sådant sätt att man i budgetarbetet får fram de pengar som behövs. Detta är en viktig fråga för de människor runt Vänern som sysslar med laxfiske. Det är en viktig fråga från turistsynpunkt och även från en hel del andra synpunkter. Därför känns det riktigt att lyfta fram den här frågan till diskussion och understryka vad som är sagt i utskottets betänkande. Sedan har vi frågan om fritt handredskapsfiske. Man införde fritt handredskapsfiske för något år sedan. Vi tycker fortfarande att det var en felaktig åtgärd och att den framför allt var felaktigt genomförd. Man tog hand om fiskevattenägarnas vatten och sade att det var fria vatten. Detta var och är fortfarande för många en viktig fråga. Vi hade då beslutet fattades farhågor för — och redovisade dem — att fiskevården skulle komma att eftersättas, eftersom ingen skulle bli ansvarig för fiskevården på samma sätt som när man hade fiskevårdsområden. Det var genom ett system med fiskevårdsområden som vi ansåg att den här frågan borde ha lösts. Vi tycker fortfarande att det måste vara det rätta sättet. Då blir en sådan fiskevårdsavgift som Kerstin Gellerman talade om här överflödig. Jag tror att ett sådant avgiftssystem skulle leda till en väldigt krånglig och besvärlig byråkrati, som skulle kosta mer än den smakar. Jag tycker det är viktigt att vi får ett förslag från regeringen om upphävande av det fria fisket i enlighet med vår reservation. Med detta yrkar jag bifall till reservation 4.

Herr talman! Som framgått av tidigare uttalanden behandlar vi nu jordbruksutskottets betänkande 19 om vissa frågor inom fiskets område. Som grund för betänkandet ligger budgetpropositionen och propositionen om prisreglering på fisk samt ett antal motioner. Jag tänker, herr talman, inte gå in och redogöra för utskottets skrivning som helhet, utan jag vill hänvisa till betänkandet som föreligger till behandling här i kammaren. I stället vill jag ägna min tid här i talarstolen åt att något kommentera de reservationer som fogats till utskottsbetänkandet. I reservation 1 har de borgerliga partierna i utskottet gått emot propositionsförslaget och utskottsmajoritetens förslag när det gäller att använda prisregleringsmedel för att bekosta den s.k. fördröjda utsättningen av lax i Östersjön och försöksverksamheten i samband därmed. Som framgår av reservationen biträder man förslaget om att prisregleringsmedel skall användas för utsättning av fisk i huvudsak i våra insjöar. Men man anser inte att medel från prisregleringen skall användas för den fördröjda utsättningen av lax i Östersjön. Jag har svårt att förstå skillnaden, eftersom ett i framtiden tryggat laxbestånd i Östersjön kommer att vara till Prot. 1985/86:140 stor nytta för våra yrkesfiskare. 14 maj 1986 På något sätt slår man in öppna dörrar i reservationen, när man hänvisar till ät laxfiskeutredningen och avvisar dess förslag om att kombinera den fördröjda eg'ering GYPINsEne på fisk m.m. utsättningen av lax med ett förbud mot havsfiske efter lax vid gränsen av tolv sjömil. Vi tar ju här inte ställning till förslag framlagda av laxfiskeutredningen utan till förslag i utskottsbetänkandet, och något sådant förbud har varken propositionen eller utskottsmajoriteten förordat. Som vi ser det finns det ingen anledning att ha en annan ordning när det gäller finansiering av laxutsättning i Östersjön än vad gäller andra vatten. Därför yrkar jag avslag på den här reservationen. När det gäller fraktstödet för foderfisk har utskottsmajoriteten frångått propositionsförslaget och i stället anslutit sig till de synpunkter som framförs i motion Jo426. Där föreslås att 200 000 kr. förs över från anslaget till skrotning av vissa äldre fiskefartyg till fraktstöd för foderfisk. Vi socialdemokrater i utskottet anser att en sådan omfördelning är felaktig. Fraktstödet tillkom för att man under ett inledningsskede skulle komma bort ifrån att s.k. skräpfisk dumpades i våra fiskevatten. I stället skulle dessa fångster föras till hamnarna för beredning av fiskmjöl. Syftet var egentligen att detta stöd skulle utgå under ett inledningsskede och inte permanentas för framtiden. Detta fraktstöd kommer för övrigt endast ett fåtal yrkesfiskare till del. Jag vill verkligen fråga utskottsmajoriteten om ni har hela fiskarkåren bakom er när det gäller denna omfördelning. Skrotningsstödet kan däremot utnyttjas av alla som sliter med gamla och otidsenliga fiskefartyg och som vill förnya sin utrustning. Man får då för sitt fartyg ett skrotningsbidrag, som kan vara en bra grund vid nyanskaffning av fiskefartyg. Vill man höja fraktstödet, så är det en fråga som i allra högsta grad hör samman med prisförhandlingarna, och den skall då lösas inom ramen för prisregleringen. Därför vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 2. När det sedan gäller reservation nr 3 av Arne Andersson i Ljung och Jan Fransson kan jag fatta mig mycket kort. Det kan knappast vara motiverat att bara för att Blekinge skärgård betraktas som glesbygd undersöka möjligheterna att återinföra ålfiske med ljusterredskap. Det måste finnas andra möjligheter att lösa glesbygdsproblemen än dispenser för att använda åljärn. Vi har infört ett förbud, och jag tycker att det är helt klart att förbudet skall bestå för ett sådant fiske. För ett år sedan beslutade riksdagen om införande av fritt handredskapsfiske för de delar av våra kuster som inte tidigare varit fria för handredskapsfiske samt våra fem största insjöar. Med anledning av alla de farhågor som då fördes fram mot det fria handredskapsfisket skulle jag vilja fråga reservanterna: Vilka av de farhågor som ni då förde fram har besannats? Borde ni inte besinna er i stället för att skriva reservationer om införande av förbud mot handredskapsfiske i de vatten som nu är upplåtna? Jag måste säga, herr talman, att jag är glad för att vi har en majoritet i utskottet som avvisar motionerna och för att man kan säga till dem som har 105 intresse av att fiska med handredskap: Ni får göra det även i år under samma fria former som förra året. Och jag är glad för att de fiskande också under förra året iakttog den varsamhet och visade den hänsyn som man i ett inledningsskede kan begära. När det gäller det särskilda yttrandet från folkpartiet om en fiskevårdsavgift har vi inte varit beredda att ställa upp på detta förslag. Vi vill ju förorda ett mer fritt fiske. Det är klart att man alltid kan diskutera medel till fiskevårdsåtgärder. Men om man har sådana här avgifter går det bort väldigt mycket i administration, som också Lennart Brunander sade. Vi kan se på de fiskevårdsområden där man upplåter fiske genom kortförsäljning. Det blir egentligen inte så mycket pengar till fiskevård i dessa vatten, utan det mesta går åt till administration för försäljning av fiskekort och kontroll av att de fiskande verkligen för med sig fiskekorten. Detta har bl.a. en undersökning här i Helsingfors visat. Den största hjälpen till fiskevård kommer ju genom de statliga bidragen till fiskevård. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 2. I övrigt yrkar jag att kammaren bifaller utskottets hemställan.

Herr talman! Med anledning av Håkan Strömbergs apostrofering beträffande den reservation där Jan Fransson och jag har talat för en försöksverksamhet med ljusterfiske i Blekinge skärgård, vill jag säga att detta är en fråga som har ganska stor likhet med den fråga som vi debatterade tidigare denna eftermiddag om sjöfågeljakt i begränsad omfattning. Den möjligen exklusiva men i alla händelser mycket speciella tillvaro som skärgårdsbefolkningen i olika avseenden lever i berättigar till den typ av undantag som mycket väl kan göras. Jag skall med hänsyn till den ansträngda taletiden och önskemålet om votering före middagsuppehållet inte säga mer om detta, men vi reservanter tycker att så små grupper som är berörda skall tillåtas så små undantag från regler som eljest är motiverade.
Herr talman! Håkan Strömberg ville veta vilka skador som hade uppstått med det fria handredskapsfisket. Det första och mest påtagliga är att det finns alldeles för litet pengar för fiskevård, vilket på sikt kommer att få ganska besvärliga konsekvenser. Kanske är det ett utslag av detta att det föreslås att pengar från regleringskassorna skall användas till utsättning av lax. Denna lax blir väl i första hand någonting för fritidsfiskarna och inte för yrkesfiskarna. Beslutet om det fria handredskapsfisket innebar att man tillskansade sig fiskevatten på ett sätt som inte är förenligt med hur man behandlar människor. Det är ytterligare en orsak till att beslutet skall återkallas.
Herr talman! Upplysningsvis kan jag nämna att det finns möjligheter till ökad utsättning i Vänern, eftersom man i årets avtal ökade utplanteringspengarna till insjöarna från 1,6 till 2,5 milj.kr., dvs. en ökning med mer än en Håkan Strömberg talar om användande av regleringspengar för utsättning Prot. 1985/86:140 av lax, och där ligger det stora felet. Om Håkan Strömberg läser förhand 14 maj 1986 lingsuppdragen finner han att det står att man skall ha som utgångspunkt bl.a. förslagen i betänkandet Lax, Ds Jo 1984:5. Det är där som de ödesdigra förslagen finns om att laxfisket om några år skall stoppas utanför 12 sjömil. Jag bad Håkan Strömberg att göra en kraftig skrivning på den punkten, vilket skulle ha varit till stor fördel och skapat en viss trygghet för dem som bedriver laxfiske i dag. När det gäller fraktbidragen frågar Håkan Strömberg om jag har hela fiskarkåren bakom mig. Det är sällan som jag framför förslag som hela fiskarkåren står bakom, men de förslag som det står en majoritet bakom framför jag, och det finns det i detta fall. Detta bidrag är viktigt. Håkan Strömberg frågar slutligen vilka nackdelar det har varit med det fria handredskapsfisket. De människor som jag umgås med ute i skärgården upplever stora problem och nackdelar. Vid nästan varje sammanträde nämns förluster och problem för den bofasta skärgårdsbefolkningen.

Herr talman! När det gäller ljusterfisket i Blekinge säger en ganska enig expertis att detta är ett inhumant fiske, som enbart har bedrivits ett antal år i Blekinge men nu är förbjudet. Det finns därför ingen anledning att upphäva detta förbud. Lennart Brunander säger att det ges mindre pengar till fiskevård. Jag undrar hur mycket pengar från fiskekortsavgifter som har avsatts för fiskevård i Östersjön. Det är inte många kronor, Lennart Brunander. I stället har det utgått statsbidrag till fiskevård. Vi diskuterar utskottsbetänkandet, Jens Eriksson, och där talar vi inte alls om att stoppa laxfiske utanför 12 sjömil. Det är helt klart att departementschefen inte velat följa laxutredningens förslag om förbud i och med att det enbart skulle bli fråga om en svensk åtgärd. Ser man att laxbeståndet i Östersjön decimeras får man naturligtvis vara uppmärksam på detta och vara beredd att vidta de åtgärder som kan befinnas nödvändiga. Men det är som sagt inte aktuellt — det är inte detta vi diskuterar. När det gäller fraktstödet så ägs ju den aktuella fiskmjölsfabriken av Västkustfiskarna. Den ligger också på västkusten och är för övrigt den enda i Sverige. Vi tycker, Jens Eriksson, att det vore orättvist om fraktstöd skulle utgå ur medel från skrotningsbidraget. Det vore bättre att man i så fall använde prisförhandlingsmedlen för att kunna öka fraktstödet och kanske också få en större del av fisken till beredning. Om beredningsindustrin har svårigheter, Jens Eriksson, skall man utnyttja de medel som anslås till fiskberedningslån o. d.

Herr talman! Vi har noga övervägt saken, innan motionen väcktes. Det är för närvarande ingen brist på skrotningsmedel, och det finns fortfarande möjligheter att överföra medel från den ena till den andra — de ligger inom samma ramar. Det är inte här det stora problemet finns, men det är ett stort problem att 107 kunna ta till vara den foderfisk som utgör bifångst vid fiske i Östersjön, eftersom det råder dumpningsförbud där. Vi behöver så väl råvaran. Vi har ju en import på 110 000 ton fiskmjöl, medan vi själva producerar endast 10 000 ton. Det är ändock budgetmedel som utgår, och det är dessa budgetmedel vi försöker fördela. När det gäller prisregleringsmedlen så behövs de för övrigt mer än väl för stöd till fisket. Som jag sade tidigare görs det snåla avtal som leder till dålig lönsamhet inom många grenar av fisket. Vi skulle behöva bättre avtal. Men det blir fråga om laxutsättning och om vissa experiment som man finner intressanta, och jag är väldigt betänksam då det gäller möjligheterna att behålla genetiken i laxälvarna. Man sätter ut alla slags laxar, kanske på tio olika platser längs den svenska kusten. Hur skall man då kunna bevara det naturliga beståndet? Detta kan man fråga sig, men det gäller tydligen inte här.
Herr talman! Jag ifrågasätter inte att det för att rusta upp fiskeflottan skulle behövas generösare lån och bidrag. Men på grund av det ekonomiska läget har vi inte funnit det vara möjligt att gå till väga på det sättet. Däremot har vi ansett det angeläget att — och vi har verkligen sett noga på detta, Jens Eriksson — att ta en viss del från skrotningsmedlen. Vi har dock kommit till slutsatsen att det är mera angeläget att vi bibehåller denna del än att vi lägger på ett fraktstöd om 5 öre per kilo. Vi tror inte att den delen kan vara avgörande för att man skall landa sin skräpfisk i hamnar i stället för att dumpa den i havet. Det var på grund av dessa olägenheter som man införde stimulansen med fraktstöd. Man ville komma bort från detta att fiskarna dumpar skräpfisken i vattnet — i stället skulle de landa den i hamnar för beredning. Men avsikten var endast att stöd skulle utgå i ett inledningsskede som en stimulans och för att fiskarna skulle anskaffa utrustning till fartygen som möjliggör ett sådant här förfarande. Det är inte fråga om ett permanent prisstöd, som Jens Eriksson vill göra gällande, utan det skall förhandlas om saken i samband med de uppgörelser som sker vid prisförhandlingarna.

Herr talman! Eftersom jag är jourhavande i kammaren i dag har jag tänkt korta ner mina inlägg. Det torde glädja herr talmannen. Jag tänkte börja med en kommentar till reservationen av Arne Anderssoni Ljung och Jan Fransson. När det gäller ålfiske med åljärn sägs det vara en tradition och en trivselfråga. Det är tänkbart att det förhåller sig så. Det kan nog också diskuteras huruvida detta är ett ”ohumant” fiske eller ej — den delen tänker jag inte gå in på. Men när man åberopar traditioner och gamla seder så får man nog komma ihåg att sådant, ganska likartat åljärnsfiske, finns i andra delar av landet. Det finns därför anledning att fundera både en och två gånger inför ett beslut i den här frågan. Sedan några ord om reservation nr 2. Här ligger det nog nära till hands att citera gubben som klippte grisen: Mycket väsen för litet ull. Den omfördelning inom anslaget som utskottsmajoriteten har gjort uppgår till 200 000 kr. Man tycker att detta inte skulle vara mycket att bråka om. Här skall man ju Prot. 1985/86:140 komma ihåg att det tidigare har gjorts en omfördelning i den motsatta 14 maj 1986 | riktningen på 300 000 kr. Jag anser att ett tungt vägande skäl för denna omfördelning är miljöhänsynen. Det måste vara av intresse att skräpfisken | tas om hand och att den inte återförs till vattnet. Herr talman! I betänkandet behandlas också två motioner från vpk. Vad gäller de båda motionernas behandling har jag ansett att de för stunden har | besvarats på ett sådant sätt att jag inte har behövt reservera mig. När det gäller aktualiserade åtgärder på fiskets område pågår tydligen en viss verksamhet i den riktning som motionsyrkandena har. Om vi finner | anledning torde vi väl få tillfälle att återkomma till de här frågorna. | När det sedan gäller frågan om fiskodlingsanläggning i Överkalix utgår jag ifrån att den frågan kommer att noga övervägas och att en tillfredsställande lösning sker genom fiskeristyrelsens försorg. En sådan anläggning skulle onekligen ha en stor betydelse för fisket och fiskevården. | Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! John Andersson säger att det är mycket väsen för litet ull. Men detta är en viktig fråga. John Andersson har kanske hamnat fel när han anslutit sig till utskottsmajoriteten i fråga om fraktstödet. John Andersson har säkerligen också intresse av att man kan rusta upp båtar, att man får bättre fiskefartyg och bättre arbetsförhållanden på båtarna än vad många fiskare i dag har. Därför är det angeläget med fraktstöd. Som jag sade i mitt inledningsanförande är det bara en liten del av fiskarkåren som får skräpfisk i sina garn och därmed kan landa den. Det kan inte vara just femöringen som är avgörande för att man i stället för att dumpa fisken ute i havet skall landa den vid våra hamnar. Vi tycker det är felaktigt att använda de här medlen till detta. Om det är för att hålla fiskberedningsindustrin i gång så är det fiskberedningslånen och de bidrag som utgår den vägen som skall användas och inte pengar i form av en utökning av fraktstödet för vissa fiskarkategorier.
Herr talman! Jag har givetvis gjort mitt ställningstagande utifrån den argumentation som har skett i utskottet från bägge sidor. Skulle det mot förmodan vara så att jag har gjort en felbedömning kan jag väl ändå trösta mig med att det inte kommer att hända någon större katastrof. Eftersom man tidigare har gjort en omfördelning av 300 000 kr. i den andra riktningen så har man faktiskt återställt två tredjedelar av det belopp som fanns förut. Jag tror alltså inte att någon större katastrof väntar runt hörnet om man gör den här omfördelningen.
Herr talman! Jag begärde ordet i anledning av motion 416 där vi motionärer aktualiserar frågan om Vänerns fiske och behovet av statliga insatser för att framdeles öka fisket i Vänern och dess biflöden. Det gäller 109 bl.a. ökad smoltutsättning i vår största insjö. I Vänern finns i dag inte mindre än 35 fiskarter, av vilka vårt bestånd av relikt Atlantlax kanske är det mest välkända. Det är en biologiskt viktig åtgärd att nu restaurera de tidigare bestånden av lax och öring i Vänern. I Vänern finns, som några talare här varit inne på, ett intressant projekt som kallas Laxfonden. I detta projekt ingår länsstyrelserna i Värmlands, Skaraborgs och Älvsborgs län. Vidare deltar fiskeristyrelsen, Sportfiskeoch fiskevårdsförbundet samt de regionala turistorganisationerna. Även landsting, kommuner och utvecklingsfonder inom Vänerregionen ingår som intressenter. Turistrådet är starkt intresserat av detta projekt. Man tror att fiske och turism går att förena och att man därigenom skall kunna locka utländska turister. Vad säger man då i utskottet? Utskottet skriver att man delar vår åsikt om att utvecklingen av vattenmiljön i Vänern bör styras genom planer. Utskottet har, då Vänerlaxen tidigare har varit uppe till behandling i riksdagen, framhållit att utsättning av lax och öring i Vänern ger mycket goda återfångster — fisken finns ju kvar i sjön. Många talare har här vittnat om vikten av att resurser ställs till förfogande. På s. 12 i betänkandet sägs att det inte finns något akut resursbehov, men att det på längre sikt är mera osäkert. Herr talman! Jag talade med projektledaren så sent som i eftermiddags. Han var ytterst bekymrad över resurstilldelningen — både på kort och på lång sikt. Enligt hans utsago har inte fiskeristyrelsen de medel som erfordras för att projektet skall kunna ros hem. Dagsläget är med andra ord mycket bekymmersamt. Kan det möjligen föreligga kommunikationssvårigheter mellan berörda parter; fiskeristyrelse, projektgrupp, utskott och departement? Jag förutsätter att den skrivning som finns i betänkandet är korrekt och att fiskeristyrelsen ges medel att finansiera projektets genomförande. Jordbruksministern och hans närmaste medarbetare är väl insatta i ärendet efter den uppvaktning som landshövding Karl Frithiofson och ett par riksdagsledamöter från Vänerregionen, däribland jag själv, gjorde i början av detta år. Jag förutsätter att departementet noga följer frågan. Det vore kanske bra med ett klarläggande från utskottets talesman om vad det är som gäller. Herr talman! Jag vill till sist säga några ord om den sättfiskanläggning i Norsälven som vi motionärer aktualiserat. Det är viktigt att frågan om lokalisering av anläggningen bedöms av fiskeristyrelsen. Men i denna bedömning bör självfallet även de finansiella förutsättningarna ingå. En lokalisering till t.ex. Nor och Vålberg skulle gynna sysselsättningen i denna hårt drabbade del av Karlstads kommun. Det behövs ett generöst bidrag för att denna sättfiskodling skall kunna förverkligas. Kombinationen av att det skapas nya arbetstillfällen och att de naturligt reproducerande fiskstammarna i Vänern bevaras skulle hälsas med stor tillfredsställelse. Karlstads kommun har sagt sig vara beredd att ta sin andel av bördan om den inte blir alltför tung. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets, men det skulle vara bra med ett klarläggande från utskottets sida när det gäller projektet Laxfonden. Projektledaren, som arbetar vid länsstyrelsen i Värmlands län, är som sagt ytterst bekymrad efter de överläggningar han hade med = Prot. 1985/86:140 fiskeristyrelsen så sent som i förrgår. 14 maj 1986
Reglering av priserna Herr talman! Jag skall gärna ge Magnus Persson ett klarläggande. på fisk m.m. Utskottet följer helt klart detta projekt med mycket stort intresse och anser att det är viktigt att vi kan bevara det genetiska materialet och även utveckla fisket häri landet, också på de områden där vi tidigare kanske inte har varit så aktiva. Det gäller kanske framför allt, som Magnus Persson nämnde, fisket i kombination med turism. Det skulle kunna inbringa ganska stora inkomster och också skapa en relativt god sysselsättning, framför allt i områden med få arbetstillfällen. Det är helt klart, Magnus Persson, att en myndighet som är aktiv aldrig får alla sina behov av medel tillgodosedda. Vi har bedömt att fiskeristyrelsen ändå har de medel som behövs för att kunna vidta de åtgärder som vi anser vara nödvändiga.
Herr talman! Jag är nöjd med svaret från utskottets talesman. Jag tolkar det så, att om Håkan Strömbergs och utskottets skrivning bifalls, kommer de resurser som erfordras för att förverkliga projektet att ges.

Herr talman! Jag är glad över att jordbruksutskottet har behandlat frågan om fisket i Vänern på ett så genomgripande sätt som gjorts. Det vittnar om att utskottet verkligen inser den vikt denna fråga har, inte bara för Värmland utan för hela Sverige. Det är mycket viktigt för genomförandet av Vänerlaxprojektet att det så att säga från början får en välvillig behandling av riksdagen. Jag utgår därför från att riksdag och regering, när det snart kommer att krävas ekonomiskt stöd för detta projekt, på ett verkansfullt sätt ställer sig bakom de ord som nu har formulerats i betänkandet om vikten av att bevara laxfiskstammarna i Vänern. Nu får vi hoppas att också de berörda kraftverksbolagen läser det här betänkandet och inser sin del i ansvaret för Vänerns stammar av lax och öring. Dessa kraftverksbolag brukar ibland hävda arbetsmarknadsmässiga skäl för att motivera kraftverksutbyggnader. Här har de nu chansen att verkligen visa sitt sociala ansvar genom att göra kraftfulla insatser för att bl.a. undanröja hinder för laxens och öringens vandringar. Det är åtgärder som också på sikt ger arbeten i ett av arbetslöshet så hårt drabbat län som Värmland. Låt mig slutligen konstatera följande: Skall vi kunna bygga upp näringar inom turistbranschen i norra Värmland, näringar som baserar sig på ett genomförande av laxfondprojektet i Vänern, då måste diskussionen om en utbyggnad av Strängsforsen i Klarälven en gång för alla föras av från dagordningen.

14 maj 1986 Herr talman! I det nu aktuella betänkandet har jordbruksutskottet 3 ri —— avstyrkt två motioner med mig som första namn. I den ena motionen, Jo409, föreslår jag tillsammans med mina socialdemokratiska kamrater på Blekingebänken och några till att vi, liksom man gjort i Norge, i lag tillförsäkrar fiskodlare rätt till fisk eller skaldjur, som av den ena eller den andra anledningen rymt från odlingen. Förslaget kan verka befängt, då det kan anföras att det förefaller svårt att hemortsbestämma fisk. Men vet man att t.ex. regnbågslaxen, som är den dominerande fisksort som odlas i Sverige, inte reproducerar sig på naturlig väg i våra vatten, blir förslaget långt ifrån befängt. Jag är besviken på utskottets summariska behandling av motionen, men jag är övertygad om att den fråga det gäller kommer att lösas, när näringen fiskodling nått större stadga i vårt land. Frågan är väckt och återkommer säkert. I den andra motionen, Jo402, som har undertecknats av representanter för fyra riksdagspartier, tar vi upp den under flera år diskuterade ålfiskemetoden med specialverktyget åljärn. Vi fick en liknande motion avslagen av kammarens majoritet för några år sedan, varför det kan tyckas onödigt att återkomma i frågan. Men jag kan försäkra kammarens ledamöter att det sker efter många och hårda påtryckningar. Jag vågar påstå att det är få, om ens någon fråga, som engagerar skärgårdsbefolkningen så hårt och djupt som frågan om följden av borttagande av dispensen för viss begränsad ålhuttning. Insändare i tidningar skrivs och uttalanden i radio görs året runt, trots att det här är en verksamhet som bara kan bedrivas vintertid. I vårt län finns ingen som helst förståelse för jordbruksutskottets och riksdagens tidigare ställningstagande i detta ärende. Jag skall inte nu upprepa alla tungt vägande argument som vi redovisat i tidigare debatter i den här frågan, bara göra ett påpekande. Det bärande argument som utskottet för fram, i år liksom tidigare, är att fiskeexpertis anser metoden olämplig från fiskevårdssynpunkt. Det argumentet framförde också utskottets talesman nyss. Utskottet har mig veterligt inte någon gång presenterat vilken expertis man hänvisar till. Liksom tidigare vill jag hävda att expertutlåtandet är felaktigt. Det finns egentligen inte någonting som talar för att fiskemetoden är olämplig, och inget bevis har heller framlagts. Tvärtom är ålhuttning utan tvivel en mycket humanare fiskemetod än nästan alla andra metoder för ålfiske. Herr talman! Med den här kortfattade argumentationen hemställer jag till kammarens ledamöter att ansluta sig till reservation 3, undertecknad av Arne Andersson i Ljung och Jan Fransson. Ni gör då en liten kulturgärning och ger dessutom ett litet stöd till ett prövat län. Jag yrkar bifall till reservation nr 3.
Herr talman! Även om Ralf Lindström uttryckte sin besvikelse över att utskottet inte tillstyrkt hans motioner, kan jag väl säga att när det gäller motion Jo409 har utskottet egentligen ingen annan uppfattning än motionä 112 rerna. Det är bara det att frågan är föremål för uppmärksamhet och att vi kan vänta oss att det vidtas åtgärder utan att riksdagen gör något ytterligare Prot. 1985/86:140 påpekande därom. 14 maj 1986 När Ralf Lindström sedan hävdar att det finns ingenting som säger att den metod för ålfiske som han har tagit upp i sin motion skulle vara olämplig, vill jag bara fråga: Vad är det som säger att en sådan fiskemetod skulle vara lämplig?

Herr talman! I min motion Jo403 har jag krävt att förbudet mot att sälja djupfrysta kräftor skall tas bort. Nu råder det förbud att sälja sådana mellan nyårsdagen och andra onsdagen i augusti. Den 1 januari plockar affärsinnehavarna bort kräftpaketen ur sina frysdiskar, och sedan plockar de fram dem igen åtta månader senare. Finns det egentligen något vettigt skäl till att det förhållandet skall råda? frågar man sig. Utskottet avstyrker min motion med motiveringen att förbudet är motiverat av kontrollskäl. Jag skulle gärna vilja att Håkan Strömberg förklarade för mig: Vilka är de här kontrollskälen, och vilken funktion fyller de? Det märkliga är nämligen att affärernas frysdiskar under mellantiden är fulla av djupfrysta kräftstjärtar, med skal. Kräftor utan huvud går alltså att sälja men inte kräftor med! Det är precis sådana här förbud som människor uppfattar som löjliga och som byråkratisk klåfingrighet. Det här förbudet kan man verkligen kalla för huvudlöst. Herr talman! Djupfrysta kräftor är kalorifattiga. De är nyttiga. De är festliga, och i allmänhet är de också välsmakande, och de har i jämförelse med många andra maträtter ett ganska rimligt pris. Jag tycker att man skall få äta kräftor när man vill under året. Eftersom ganska många människor är intresserade av den här frågan, vill jag innan jag slutar upprepa min fråga till utskottets talesman: Vilka kontrollskäl är det som gör att utskottet anser att det här förbudet skall vara kvar?

Herr talman! Skälet är att man vill bevara de kräftstammar som finns. Man vill undvika att det fiskas på icke tillåten tid och att sådana fångster sedan säljs. Det är helt enkelt därför vi har denna tidsbegränsning också av försäljningen, så att man måste plocka undan de överblivna lagren i stället för att kanske fylla på dem med kräftor som är fiskade under icke lovlig tid.
Herr talman! Min motion, Håkan Strömberg, tar inte alls upp fiskeförbudet. Den gäller bara förbudet mot att sälja djupfrysta kräftor under den här mellantiden. Jag instämmer helt och fullt i att vi måste ha ett fiskeförbud i Sverige en viss period under året. Den alldeles överväldigande majoriteten av de djupfrysta kräftor som säljs i Sverige är faktiskt importerad. Likaså är de kräftstjärtar med skal som säljs nu importerade. Frågan kvarstår alltså: Vilka skäl är det som gör att man skall ha förbudet kvar?

Herr talman! Folkpartiet har i partimotioner år efter år begärt ett bättre skydd för våtmarkerna. Samtidigt har vi anvisat ytterligare budgetmedel för att kunna slutföra det pågående inventeringsarbetet. Vi har också begärt en komplettering av lagstiftningen och tror inte nu när lagförslaget kommer att exempelvis de farhågor som redovisas i centerns motion och centerpartisternas särskilda yttrande om ökad byråkrati behöver infrias. Våtmarkerna bör vi vara aktsamma om. De representerar oerhört mycket av biologiska och ekologiska värden, vilket gör att största möjliga försiktighet bör iakttas vid exploateringar. Inte minst viktigt är det kanske i dessa dagar att påminna om de här markernas naturliga uppgift som regulator av vattenströmmarna till vattendragen. Det hade varit angeläget att våtmarksinventeringen hade varit slutförd när lagförslaget kommer. Då hade erforderliga utvärderingar kunnat göras för att underlätta de dispenser som det hänvisas till i lagförslaget. Från folkpartiets sida begär vi en snabbare inventering och konstaterar att moderaterna också ställer upp på det kravet. Det är med beklagande vi noterar att övriga partier tydligen inte anser att detta arbete är så brådskande som vi menar. Sven Munke m.fl. moderater har i en motion tagit upp betydelsen av den typ av våtmarker som märgelgravar och naturliga vattensamlingar i kulturlandskapet utgör. Också sådana våtmarker har stora naturvårdsoch kulturvärden. I Skåne, sägs det i motionen, har märgelgravarna sedan drygt ett århundrade präglat landskapsbilden. För fågellivet och floran och faunan i övrigt har de här områdena stor betydelse. De frågeställningar som tas upp i denna motion överensstämmer med synpunkter som i annat sammanhang och i andra motioner har framförts från folkpartiet, och därför har vi från liberalt håll reserverat oss till förmån för — Prot. 1985/86:140 motionens förslag att vattensamlingar också i öppen bygd skall omfattas av 14 maj 1986 lagstiftningen. Motiveringarna finns i reservationerna 2 och 3, som jagyrkaa Z bifall till. Andring i naturvårds Herr talman! Sammanfattningsvis yrkar vi således från folkpartiets sida Se bifall till utskottets hemställan samtidigt som vi i resefvation 3 redovisar åsikten att inventeringsarbetet måste forceras. Vi finner det i dag som många gånger tidigare tydligt att det är lättare för socialdemokraterna att redovisa lagstiftningsåtgärder än att ställa de resurser till förfogande som erfordras. Jag konstaterar än en gång att naturvården för regeringen är ett budgetmässigt oprioriterat område. Det behövs både förbättrad och förenklad lagstiftning och samtidigt resurser för de inventeringsåtgärder som behöver vidtas. Jag konstaterar slutligen också med tillfredsställelse att centern inte följer upp sin motion med förslag om avslag på propositionen. Centern visar den här gången, till skillnad från tidigare tillfällen då liknande lagförslag behandlats och då man gått mot miljöintressena, större miljöansvar. Det behövs så stor uppslutning som möjligt kring behovet av skydd för våtmarkerna. Detta är, herr talman, en viktig miljöfråga.